Fru talman! Tack för svaret, näringsministern! Infrastrukturplanerna - ja, det är mer än bekymmersamt med dem. Näringsminister Rosengren verkar för det mesta vara väldigt optimistisk och lovar saker som sedan inte riktigt håller. Förhoppningarna om att kunna slutföra gällande planer till 2002 är nog lite överoptimistiska. Enligt Banverkets generaldirektör kommer investeringarna vid utgången av 2002 att ligga 7 miljarder efter stomnätsplanen. Generaldirektör Bylund säger i tidningen Rallaren: Slutsatsen av detta är att stomnätsplanen inte kan fullföljas. Näringsministern säger i interpellationssvaret att målsättningen är att genomföra investeringar på en nivå som motsvarar den genomsnittliga nivån i stomnätsplanen. Detta verkar inte Banverket tro på. En stor del av investeringsbudgeten kommande år består av pågående projekt där pengarna redan är intecknade. Det innebär att många nya projekt är uppskjutna minst tre år. Den lista som jag har sett innehåller 21 uppskjutna projekt. Att man då ska kunna "bibehålla och utveckla järnvägens roll i transportsystemet", som ministern så optimistiskt svarar på min fråga om hur de långsiktiga transportplanerna ska kunna fullföljas känns orealistiskt. Det oroar mig verkligen att jag inte har fått bättre svar på den frågan. Svaret är egentligen bara en nulägesrapport, och det var inte det som jag hade bett om. Men jag kan kanske vara lite behjälplig med lösningar. Fru talman! PPP-projekt är kanske en lösning när pengarna tryter. Vi har ju en hel del goda exempel på lyckade PPP-projekt, t.ex. Arlandabanan, som innebär att transporttiden från Arlanda har blivit ned till en tredjedel av den tid som åtgår med buss eller bil under rusningstid. Tid är viktig, och kan vi förena förkortad restid med miljövänligare transportmedel har vi mycket att vinna. I min interpellation har jag frågat om möjligheten att utveckla transportsystemet. I svaret kan jag läsa en del visioner som jag hoppas att näringsministern ska lyckas med. Bl.a. avser ministern att driva en diskussion med EU-kommissionen om framtida transportpolitik. Det blir nog en grannlaga uppgift, att få gehör för ett modernt järnvägssystem i Europa. På kontinenten visar de sig ha större benägenhet att frakta gods på långtradare. Det har vi pratat om i tidigare debatter under kvällen. Med dagens snitthastighet på godståg i EU kan man förstå det. Transporterna med bil bör gå betydligt snabbare. Snitthastigheten för godstågen inom EU ligger på 14 kilometer i timmen. Även inom vårt eget land är det en ganska svår uppgift att utveckla järnvägens roll i transportsystemet. Järnvägen tappar hela tiden till åkerierna. Åkerierna har ökat med 200 % från 1970 till 1998. De fraktar t.o.m. vattentetrorna som sedan placeras ut i persontågen. Prognoser visar att godstrafiken med lastbil kommer att öka med ytterligare 40 % under de kommande tio åren. Det är visserligen positivt för åkerinäringen, men knappast för miljön. Hur mycket ökar utsläppen av koldioxid av det? Redan i dag står lastbilarna för 20 % av koldioxidutsläppen i EU. Hur påverkas klimatet av det? Vi måste lära oss av allt det regnande som varit under år 2000. Om mycket av det förorsakades av uppkomna klimatförändringar gäller det att snabbt överföra transporter till miljövänligare alternativ. Dessutom är det viktigt att avlasta våra vägar tung trafik så långt det är möjligt.
Fru talman! Birgitta Sellén säger att jag lovar och lovar. Jag tycker att det är lite fräckt. Hon får faktiskt tala om vad jag lovar och inte håller. Birgitta Sellén tar upp frågan om investeringar. 60 % av investeringarna i Banverkets plan ligger de fyra första åren, dvs. planen är framtung. Det var det jag försökte beskriva. Därför tror jag, utan att behöva bli beskylld för att lova och lova, att vi ändå kommer att klara av det enligt den plan vi har för 2007. Det var det jag försökte uttrycka. Jag kräver faktiskt en viss respekt i det avseendet. Regeringens ambition efter budgetsanering har varit att genomföra 10 % av planen per år, alltså ca 40 % de fyra första åren. Sedan ska vi försöka hämta hem det andra. Detta vill jag säga i all ödmjukhet. Det är inte att lova, utan det är vår ambition. Jag tror också att vi ska klara av det. När det gäller järnvägsutveckling prioriteras höjd bärighet och utökad lastprofil för godstrafiken på järnväg. Dessutom skapas förutsättningar för samverkan och ett effektivt tågsystem i södra Sverige och på Blekinge kustbana pågår, så att elektrifiering kan startas år 2004. Banverket sköter nyinvesteringarna, som sker på många ställen. Låt mig nämna några, förutom elektrifieringen av Blekinge kustbana. Nyinvesteringar pågår år 2001 t.ex. på Årstabron, Kallhäll-Kungsängen, Gävle-Östersund, Storflon-Storlien, Helsingborg-Kävlinge och höjning av maximal axellast till 30 ton på Malmbanan. Bara för att tala om vår kreativitet kan jag nämna att vi klarade av Malmbanan därför att LKAB fick låna ut pengar. Vi har gjort många sådana lösningar när det gäller just industrin, för att ta upp detta med PPP-lösningar. Flera större nysatsningar planeras också, t.ex. att öka kapaciteten Valskog-Arboga, Eskilstuna-Folkestad och i Göteborg, dubbelspår i Kungsbacka, bangårdsombyggnad i Mjölby och resecentrum i Gävle. När det gäller större projekt från länsplanerna kan jag säga att det genomförs elektrifiering och spårupprustning Malmö-Ystad-Simrishamn, spårupprustning Falun-Grycksbo och banupprustning Med detta menar jag att det görs mycket. Jag målade upp en svart bild av järnvägsutvecklingen. Låt mig avslutningsvis i detta inlägg få ge en något ljusare bild. Man kan nu konstatera att persontrafiken på järnväg har haft en mycket positiv utveckling i Sverige. Den har ökat under hela 90-talet. det högsta som någonsin noterats. Det är väl i alla fall ganska positivt. Det finns fog för att säga att den svenska järnvägspolitiken under 1990-talet varit framgångrik. Utvecklingen inom EU har, som vi har sagt, inte varit lika positiv. Järnvägens problem på kontinenten drabbar också svenskt näringsliv. Det finns därför starka skäl för den svenska regeringen att driva på att man öppnar järnvägen, har rimliga banavgifter etc.
Fru talman! På fyra minuter vill jag inte gå in på det som sagts om att lova. Det är inte järnvägsfrågor jag tänker på, utan andra saker. Det är positivt att tågresandet för personer har ökat. Det jag här vill lyfta fram är godstransporterna. Näringsministern nämnde många projekt som är i gång. Jag har en lista på 21 projekt som inte kommer att verkställas utan skjuts upp i minst tre år. Det finns också stora bekymmer och problem att lösa. Det är precis som näringsministern säger när han svarar på mina frågor, att man måste skaffa en konkurrenskraftig och kundorienterad järnvägstransportlösning i Sverige. Det borde väl inte vara så svårt. I dag är det mer lönsamt att frakta med bil än med tåg. Jag har t.ex. talat med en som driver en mekanisk verkstad. Verkstadsområdet ligger ca 10 meter från järnvägen. Jag frågade hur mycket de fraktade med järnväg. Inte en skruv, blev svaret. Det är sådant vi behöver få att fungera bättre. Det är billigt att frakta med lastbil. Om vi ska förflytta oss härifrån till järnvägsstationen är det billigare att ta en lastbil än en taxi. Kostnaden beräknas till 100 kr per mil, i stället för som med taxi 110 kr per mil. Det är rätt märkligt. Fru talman! Näringsministern säger att det är intressant hur man på ett samhällsekonomiskt effektivt sätt kan vidga arbetsmarknadsregioner med nya järnvägsförbindelser. När man investerar i nya järnvägar så gäller det att man bygger så att det inte uppstår flaskhalsar. Jag kommer från Västernorrlands län. Där håller vi på att få en ny järnväg, Botniabanan. När - eller jag kanske ska säga om - den blir färdig skapar det stora möjligheter för Norrlandskusten med transporter. Dessvärre kommer det, som det ser ut i dag, att skapas en flaskhals längs Ådalsbanan, sträckan från Nyland till Sundsvall. Om inte tillräckligt med pengar avsätts för upprustning av den kommer Botniabanan antagligen inte att kunna utnyttjas till fullo. Dessutom är det viktigt att banan upprustas och står klar ungefär samtidigt med Botniabanan. I annat fall kommer lastbilar att fortsätta att sköta om transporterna i Jag sade om Botniabanan blir klar. Det kanske tarvar en liten förklaring. Under den senaste veckan har det varit stora debatter. Jag vet inte om näringsministern har tagit del av dem. Vd:n för Botniabanan och miljöminister Kjell Larsson är nämligen i dispyt vad gäller miljöhänsyn. Miljöministern har gått ut och sagt att han funderar på att stoppa bygget. Jag vill ge det som en information. Det är ett orealistiskt och oansvarigt uttalande. Man har börjat satsa pengar, och sedan kan en minister säga på det sättet. När det gäller Ådalsbanan skulle PPP-projekt vara en bra lösning för att få i gång upprustningen. I Norrland finns råvaror som har stor betydelse för hela landets ekonomi. Miljön är också ganska bra. Men vägarna är dåliga. Se därför till att värna miljön och minska belastningen på våra vägar, så kan vi i norra Sverige även minska på koldioxidutsläppen. Då kan vi med råge leva upp till Kyotoprotokollets mål.

Fru talman! Jag tycker ändå att jag skulle få veta något om alla löften jag givit men inte hållit. Det handlar om en viss respekt. Får jag sedan ta frågan om Ådalsbanan. I stomnätsplanen i dag har Banverket 1,6 miljarder. Det kan bli mindre och det kan bli mer. Jag vet inte hur Banverket hanterar det. I dag har Banverket 1,6 miljarder i sin plan. Man får förutsätta att Banverket använder de pengarna. Saneringen av ekonomin här i Sverige gjordes av den socialdemokratiska dåvarande regeringen och av Centerpartiet. Vi lade i riksdagen fram en plan på ungefär 19 miljarder per år som skulle användas för infrastrukturinvesteringar. Vi har uppnått ungefär 16 miljarder per år. Det innebär att vi ligger back ungefär 3 miljarder. Det första året är det 3 miljarder, det andra året är det 3 miljarder och det tredje året är det 3 miljarder. Det blir 9 miljarder. De partier som räddade detta land från den svåra situation som vi befann oss i, där vi hade ett jättelikt budgetunderskott, var Centerpartiet och Socialdemokraterna. Men det innebär också att man medvetet här i kammaren sade: Vi kommer inte att klara att genomföra de planer som vi är överens om. Vi kommer inte att klara att lägga ned så mycket pengar på infrastrukturen. Det var enklare att stoppa investeringarna än att göra större nedskärningar i de sociala systemen. Detta gjorde vi tillsammans. Att nu stå här och kritisera mig och nuvarande regeringen att vi inte har satsat tillräckligt på infrastrukturen tycker jag inte heller är riktigt hedervärt. Med det menar jag att vi vet varför vi hamnade där vi gjorde. Nu har vi en annan situation. Nu har vi större möjligheter att hantera detta. I det perspektivet är regeringens ambition, eftersom planen är väldigt framtung, att ändå försöka att klara av det som var tänkt till år 2007. Vi lyckades inte med det i början just därför att vi skar i budgeten. Vi behövde skära 3 miljarder. Jag vill sedan nämna lite om kombitrafik. Man kan inte bara stå här och tala för tåg eller vägar. Det handlar om en kombination när det gäller vilket transportmedel som ur miljösynpunkt, ur säkerhetssynpunkt och annan effektivitetssynpunkt är bäst. Det handlar om att utveckla ett effektivt och långsiktigt hållbart godstransportsystem. Det är också en prioriterad fråga. Ökad kombitrafik kan vara ett av många medel för att uppnå detta. Kombitrafiken har sin största styrka på långa transportavstånd och påverkas i dag negativt av den otillfredsställande situation som råder vad gäller godstransporter på järnväg inom den europeiska unionen. Jag tog tidigare ett exempel som gällde Älvsbyhus. Jag kan ta många exempel på verkstadsföretag, skogsföretag eller företag som framför allt har tyngre transporter. Det är klart att de väljer lastbil när tågen stannar någonstans vid Köpenhamn eller när det är för dyrt att sedan gå vidare. Då väljer man lastbil. Det perspektiv jag har tagit upp är att vi måste klara ut detta i EU. Vi tillsammans var med och sanerade ekonomin. Det ska Centern ha heder för och vara stolta över. Men vi har också fått skjuta på investeringarna.
Fru talman! Jag är medveten om att Centern var med och sanerade och fattade det här beslutet. Av den anledningen har vi i Centern i dag mer pengar i vår budget än vad regeringen har för att vi ska kunna leva upp till beslutet. Det innebär också att jag ser med förväntan fram emot att regeringen nu kommer att öka på sin budget så att vi kommer att kunna nå målen innan år 2007. De 1,6 miljarder som är avsatta till Ådalsbanan är en god tanke. Men det är inte tillräckligt för att man ska eliminera flaskhalsen. Det är så många tätorter den går igenom. Det handlar om bomfällningar och problem med transporterna. Det gör att det inte är realistiskt genomförbart. Det måste till mer pengar så att man kan vidta ordentliga åtgärder genom tätorterna. Sedan tänkte jag i sammanhanget nämna att vi i Centerpartiet för närvarande håller på att miljöcertifiera oss. Jag har under en tvåmånadersperiod varit försöksperson vad gäller resor. Jag har skrivit ned varenda sträcka jag har åkt i tjänsten. Resultatet visar att det blir ca 10 gånger så mycket koldioxid vid bilåkande med personbil jämfört med tåg, och flyget släpper ut ca 180 gånger så mycket på de resor jag har gjort. Detta talar sitt tydliga språk. Om EU ska nå upp till Kyotoprotokollets mål måste järnvägens roll i det framtida transportsystemet stärkas. Därför vill jag passa på att önska lycka till i arbetet inom EU med att försöka få till stånd en förnyelse, vitalisering och harmonisering av järnvägssystemet inom EU. Det gäller också att lyckas med de kommande medlemsländerna. Med det ber jag att få tacka för det svar jag har fått.

Fru talman! Åsa Torstensson har i interpellation 2000/01:142 frågat mig om vilka åtgärder jag avser vidta inför och under Sveriges ordförandeskap i EU för att åstadkomma globala eller regionala överenskommelser vad gäller att minska flygtrafikens miljöpåverkan. Miljöfrågorna har som bekant hög prioritet från det svenska ordförandeskapets sida. Inom transportområdet kommer vi bl.a. att följa upp den strategi för integration av miljö och hållbar utveckling i transportpolitiken som antogs av rådet år 1999. Ambitionen är att rådet, mot bakgrund av detta arbete, ska kunna enas kring vissa prioriteringar. Uppföljningen liksom prioriteringen ska omfatta luftfarten såväl som andra transportslag. Beträffande luftfarten vill jag särskilt framhålla Sveriges engagemang inom FN-organet. Det gäller inte minst under ordförandeskapet. Sverige kommer som ordförandeland att samordna EU-ländernas handlingslinje inför ICAO:s, dvs. FN-organets, generalförsamling i höst. I detta arbete har miljön en viktig roll. Sverige deltar redan nu aktivt i arbetet inom Engagemanget är en naturlig följd av principen om sektorsansvaret, som har fått ett starkt genomslag inom transportsektorn. Med sektorns perspektiv är det motiverat att genomföra de mest kostnadseffektiva åtgärderna för att minska miljöpåverkan. Inom transportsektorn faller denna tanke då det i praktiken inte är möjligt att lagstifta om bindande miljökrav för internationell luftfart och sjöfart. Där behövs det internationella överenskommelser för att komma till rätta med problemet i fråga. CAEP har sedan 1998 arbetat fram förslag till olika miljöåtgärder. Några förslag berör koldioxidutsläpp. Jag vill lyfta fram dels nya metoder för att beräkna utsläpp, dels ett förslag om sektorsövergripande handel med utsläppsrättigheter. Genom nya metoder kan vi noga beräkna hur mycket avgaser varje flygplanstyp släpper ut. Detta kan sedan jämföras med utsläpp från andra områden i samhället. Härmed får vi en lämplig grund för exempelvis handel med utsläppsrättigheter. Miljöarbetet inom ICAO kommer givetvis att fortsätta även efter generalförsamlingen. Det finns en vilja inom inte minst EU att gå vidare med en rad åtgärder. EU är dock beroende av vilka åtgärder omvärlden tillämpar. EG-lagstiftningen följer därför Vissa åtgärder kan ske inom Europa. Sverige föreslog t.ex. 1996 att avgifter för överflygningar ska relateras till koldioxidutsläpp. Dessa avgifter samordnas av Eurocontrol, den europeiska organisationen för flygledning. Vi har noterat att intresset för förslaget har ökat. Kommissionen har utrett frågan om skatt på flygbränsle. Om enbart EU inför denna skatt är risken för negativa konsekvenser stor. Bränsleskatt är därför en fråga för ICAO och inte för EU.

Fru talman! Jag har som sagt ställt en fråga till näringsministern om vilka åtgärder som ministern tänker vidta under Sveriges ordförandeskapsår - alltså nu - för att åstadkomma globala eller regionala överenskommelser för att minska flygtrafikens miljöpåverkan. Fru talman! Det är naturligtvis så att jag tackar näringsministern för svaret på min fråga, men jag måste säga att ministern faktiskt inte svarat på själva frågeställningen. För det kan väl ändå inte vara så att näringsministern inte tänker ta några initiativ. Nej, det behövs lite mer konkretisering av ministerns och regeringens ambitioner, eftersom ordföranden i och med ordförandeskapet har ett starkt redskap genom förslagsrätten. Visserligen svarar ministern att man ska följa upp strategin för integration av miljö och hållbar utveckling i transportpolitiken, vilken antogs 1999, och därtill kunna ringa in vissa prioriteringar. Då vill jag, fru talman, att näringsministern konkretiserar sig. Vilka prioriteringar kommer det svenska ordförandeskapet att föreslå? Den ökade växthuseffekten är vårt kanske största globala miljöproblem. För att motverka de dramatiska effekter som kan komma eller som vi kanske redan har inpå oss vid en global uppvärmning behövs internationella åtgärder. Tyvärr omfattas inte utsläpp av växthusgaser från internationell flygtrafik av Kyotoprotokollet, som är en del av FN:s konvention om klimatförändringar. Centerpartiet anser att en så viktig sektor av näringslivet som luftfarten på sikt måste omfattas av klimatavtalen, eftersom vi ser att flygtrafiken, och därmed dess miljöpåverkan, ständigt ökar. Flyget är den snabbast ökande källan till utsläpp av växthusgasen koldioxid. Fru talman! Näringsministern redogör för att Sverige som ordförandeland kommer att samordna EU ländernas handlingslinje inför ICAO:s generalförsamling. Det är både naturligt och viktigt, men även här måste väl ministern ha en uppfattning om vilken linje som ska drivas från ordförandeskapets sida. Att samordna innebär inte, fru talman, att sitta och humma med, eller har jag fullständigt missuppfattat regeringens ambitioner inom miljöområdet när man anger environment som ett av tre viktiga e:n att nå framgång inom? Dessutom, fru talman, vill jag säga att Centerpartiets EU-parlamentariker Karl Erik Olsson har lagt fram förslag om att införa flygbränsleskatt i EU. Det ställer sig också EU-parlamentet bakom. Man går alltså emot EU-kommissionen i denna fråga. EU parlamentet beslöt att EU ska driva på arbetet med att revidera konventionen inom ramen just för ICAO, som är FN:s organ för internationell civil flygfart. Som ordförandeland skulle Sverige kunna leda EU in i detta arbete och medverka till att en första heltäckande miljöskatt införs på gemenskapsnivå. Det vore bra om ministern konkretiserade vad det svenska ordförandeskapet kommer att göra vad avser flygets miljöpåverkan och om ministern kommer att fylla samordningen inför ICAO:s generalförsamling med ett innehåll, där vi kan förstå vad det svenska prioriterade e:t för environment står för.
Fru talman! En röd tråd går genom dessa fyra interpellationsdebatter. Samma ord återkommer: "hållbart transportsystem", "god miljö", "ekologiska aspekter" och "Sverige kan vara ett gott exempel". Vi har också pratat om att vi ska ha en definition av vad hållbar utveckling är, som näringsministern har sagt. Det tycker jag är bra, för vi menar nog lite olika saker. Vi jobbar internationellt med frågan, och det är också bra. Men vi har också sagt att Sverige ska gå i spetsen. Min aspekt är flygets miljöpåverkan och dess negativa inverkan inte bara på koldioxidutsläppen, utan inte minst vad gäller bullret. Det finns snart inte en zon vi kan vara i utan att höra flygets ljud, eftersom det ökar så. Mot bakgrund av alla de faktorer vi har upprepat måste vi göra något konkret. Det är när vi kommer till konkret handling som vi ser den stora käppen i hjulet. Vi har i svaret fått höra att vi inte kan komma någonvart i EU när det gäller frågan att flyget inte betalar sina egna miljökostnader. Det måste ske internationellt. Hur länge ska vi då vänta? Jag menar att vi måste gå före i Sverige. Jag sade innan att också miljöministern hade påpekat detta. Mot denna bakgrund är det mycket anmärkningsvärt att det statliga luftfartsverket deltar i arbetet för att öka flygtrafiken. Flygplatserna i Sverige har fullt upp, och statistiken visar på fler avgångar, fler flygplan och fler passagerare. Ökningen kräver nya och utvidgade lokaler. Luftfartsverket räknar med att investera ungefär 6 miljarder under en treårsperiod fram till Av landets 19 statliga flygplatser är det bara några få som går runt ekonomiskt. Men för att få ekonomi i investeringarna måste ännu fler och ännu större flygplan lockas till flygplatserna. Människor ska alltså flyga med hjälp av erbjudande om lågprisresor inte endast i veckorna utan även under veckohelger. Så stora plan som möjligt ska ta så många passagerare som möjligt. Lågkostnadsflyg finns inte bara i Sverige, utan det är en tendens i hela Jag undrar varför näringsministern inte har vidtagit några åtgärder för att förhindra den stora utbyggnaden av flygtrafiken. Det går an att uttala alla de ord som jag nämnde i början, men varför har det inte hänt någonting på den fronten? Varför tillåter man en statlig myndighet att medverka till att denna stora utbyggnad sker och till att flygets omfattning ökar så? Tycker inte näringsministern att han bör medverka till att det blir en samlad strategi för alla statliga verk och myndigheter, så att de medverkar i den framtida planeringen för att få ned koldioxidutsläppen? Det måste vara ganska logiskt. Så här kan vi hålla på år efter år. Ministern kan åka med flygplan genom hela världen titt som tätt och säga dessa ord, men vi måste hitta ett annat sätt att lösa problemet på nu.
Fru talman! Näringsministern! Flyget är det enda transportslag med koldioxidutsläpp som går fritt från beskattning, trots att det är den värsta boven vad gäller koldioxid per personkilometer - det hörde vi alldeles nyss i den förra debatten. Man kan undra varför. Vi hade tidigare en miljöskatt på inrikesflyget, som togs bort 1997 sedan EU funnit att det inte var förenligt med mineraloljedirektivet om harmonisering av strukturerna för punktskatter på mineraloljor. Utifrån det direktivet är det alltså inte möjligt att miljöbeskatta luftfarten - den värsta boven. Dessutom är flygbränslet genom avtal knutet till internationella luftfartsorganisationen ICAO, som flera här har nämnt - FN:s organisation. Där är det beslutat om skattebefrielse. Det är ofattbart att flyget på detta sätt har kommit undan sitt miljöansvar. Det måste vi vara överens om allihopa. Med tanke på att utsläppen sker på hög höjd är miljöpåverkan dessutom mer direkt. Flyget är det transportslag som också förväntas öka sina utsläpp av koldioxid snabbast. Med skattebefrielse på bränslet och inga särskilda miljöskatter på flygresor betalar flyget i dag inte sina externa samhällskostnader - särskilt inte vad gäller klimatpåverkan. Därför är det nu så nödvändigt, näringsministern, att regeringen i EU och andra internationella organ - t.ex. ICAO - driver frågan om att införa miljörelaterad skatt och särskilda miljöavgifter på flygbränsle eller på flygresorna. Det är ett gyllene tillfälle nu när Sverige som ordförandeland ska samordna EU-ländernas handlingslinjer, precis som Åsa Torstensson nämnde. Här gäller det nu att lägga fast en linje, visa en linje för de andra och tala om hur viktig den är och sedan driva den. Politik är alltså inte bara att vilja utan också att driva den politik som man vill driva. Då handlar det om hur kraftfull man är som regering, som ordförande och kanske framför allt som näringsminister. Upp till bevis! Om näringsministern driver den linje som han tror på ska jag stödja honom extra mycket.
Fru talman! Jag får tacka för denna uppmuntran. Får jag börja med det som fru Torstensson tog upp: Vad vill vi egentligen? Jag försökte uttrycka - och det gäller även sjöfartens område, där vi har en organisation som heter IMO - att många av de här frågorna kan vi inte driva bara i Europa. Sjöfarten är internationell, och det gäller även luftfarten. Däremot kommer jag som ordförande i rådet att samordna EU i de här frågorna och vara med i generalförsamlingen i ICAO och driva de gemensamma frågorna. Det som CAEP har tagit fram och det som vi från EU:s sida också kommer att driva gäller koldioxidfrågan och skärpta bullernivåer. Det innebär att vi ska inta en så stark miljöprofil som möjligt vid generalförsamlingen i höst. Vi ska då ena oss om den inom EU. Där kommer vi då att driva detta. Jag vill också säga att vi innan vi kritiserar ICAO måste se vad ICAO:s generalförsamling åstadkommer i höst. Och vi ska vara med i den processen. Om vi inte följer våra åtaganden gentemot ICAO finns det en risk att EU hamnar i konflikt med andra länder. Ett exempel är faktiskt tvisten med USA om EU:s beslut att förbjuda användandet av flygplan försedda med ljuddämpare. Jag vet inte om ni kommer ihåg den frågan. Vi har ju beslutat om det här; jag var själv med och fattade beslut. Sedan fick vi tänja på det här. Man rev upp det, och jag ska nu tillsammans med kommissionären förhandla med amerikanarna om just betydelsen av att inte acceptera de här gamla flygplanen med de här ljuddämparna. Kommissionen har också lagt fram ett meddelande med förslag till samordning. Detta dokument kommer då att ligga till grund för vårt arbete. Arbetet ska dessutom ske mot bakgrund av resultaten från ICAO:s miljökommitté. Jag vill också säga att kommissionären Palacio, tillika jag själv, faktiskt är avsevärt tuffare i de här frågorna än vad ICAO generellt sett är. Det är så, men poängen blir nu att samordna de övriga EU-länderna, och driva den här tuffa linjen mot ICAO. Sedan vill jag ta upp frågan om beskattning av flygbränsle. Jag vill som ett inlägg här säga att det skulle leda till två scenarier. För det första: Beskattning införs inom EU för EU:s flygbolag. Detta skulle då leda till att andra länders flygbolag slipper skatten och stärker sin konkurrensförmåga. Vi är då åter tillbaka vid det internationella perspektivet. För det andra: Beskattning införs inom EU för alla flygbolag. Då måste EU länderna omförhandla ca 1 100 bilaterala luftfartsavtal med tredje land. Dessutom kan flygbolagen bunkra i angränsande länder, och flygbränsleskatten är en global fråga. Vi måste gå via ICAO. Det är faktiskt så. Sedan kan vi ena oss inom Europa om att vi ska driva det här, men vi kan liksom inte ensidigt bestämma om detta. Ja, fru talman, det här var allt.
Fru talman! I det internationella arbetet tillhör säkert Sverige de länder som mest aktivt verkar för en minskning av flygets påverkan. Samtidigt innebär luftfartens internationella karaktär och beroendeförhållande att införandet av verkningsfulla åtgärder till skydd för miljön faktiskt också förutsätter globala och regionala överenskommelser, precis som ministern säger. De försök att påskynda övergången till tystare flygplan och att miljöbeskatta luftfarten som Sverige har gjort har ju, som ministern också sade, tyvärr stött på patrull av det internationella samfundet. Men jag vill återkomma till frågeställningen utifrån ministerns ansvar. Sverige har nu ordförandeskapet i EU. Fri rörlighet för människor och varor är en av EU:s grundpelare. Samtidigt slår EU i femte miljöhandlingsprogrammet fast att denna rörlighet ska vara ekologiskt hållbar. Att underlätta för kommunikationer via tåg är ett sätt att uppnå detta mål. Däremot har EU inte gjort någonting för att anpassa Europas flygtrafik till detta mål. Och som vi har diskuterat betalar man inte energi och koldioxidskatter. Centerpartiet - jag vill upprepa detta - anser att det svenska ordförandeskapet innebär ett utmärkt tillfälle att visa det ledarskap i miljöfrågor som regeringen inledningsvis har sagt att man har ambitionen att göra och ta initiativ för att åstadkomma globala och regionala överenskommelser för att just minska flygtrafikens miljöpåverkan. Fru talman! Ministern har gett vissa signaler. Men jag skulle, trots allt, vilja höra en tydlig programförklaring av ministern själv utifrån det område som transportministern är ansvarig för som så tydligt berör miljöområdet. Jag skulle väldigt gärna vilja höra ministerns egen programförklaring när det gäller de initiativ som vi från Centerpartiets sida skulle välkomna att man tar under ordförandeskapshalvåret.
Fru talman! Ministern sade inte ett ord om det här med Luftfartsverkets investeringar, 6 miljarder fram till 2003. Det jag fick höra gällde just bullerproblemet. Men om det blir en sådan här expansion så hjälper ju inte detta. Flygen blir ju inte helt ljudlösa. Det gäller framför allt den här utvidgningen. Jag anser inte att det är riktigt nödvändigt att fler människor ska åka lågpris kors och tvärs med flyg. Det är detta som jag skulle vilja ha kommentarer om. Och vad har statliga myndigheter fått för direktiv just när det gäller koldioxidutsläppen?
Fru talman! Jag skulle vilja fråga näringsministern om den här viljan inom EU att gå vidare med en rad åtgärder, som det står i svaret. Vad innebär det konkret? Hur och med vad vill man gå vidare? Och vad är man egentligen överens om inom EU när man vänder sig till FN:s organ? Är man över huvud taget överens om någonting när det gäller att miljöbeskatta flyget? Den samordnade handlingslinjen måste ju vara radikal. Jag tycker också att den måste innebära konkreta förslag, så att det finns någonting vettigt att ta på. Jag menar att det i botten ligger Kyotoprotokoll och en massa olika internationella överenskommelser när det gäller koldioxid, och vi vet vilket transportslag som är det värsta per personkilometer. Man kan inte göra någonting i EU, säger näringsministern. Det är en internationell fråga - javisst. Men det här är ju, som jag sade tidigare, ett gyllene tillfälle just att visa att inte bara Sverige går före, utan som ordförandeland kan man också visa att hela EU går före när det gäller kraven på att miljöbeskatta flyget. Jag undrar om näringsministern uppfattade frågan.
Fru talman! Låt mig börja med frågan om flyget och Luftfartsverket. Luftfartsverkets roll är ju att utveckla och upprätthålla bra flygförbindelser. Sedan har vi miljölagstiftning och andra regelverk som ska förhindra utsläpp och bevaka miljön. Samtidigt måste jag säga att det i många fall inte finns några alternativ till flyget. Jag bor i Norrbotten. Det tar 16 timmar att åka tåg dit. Jag flyger, och det gör ni som riksdagsledamöter också. Jag är ofta i Bryssel och andra huvudstäder i Europa. Det är omöjligt för mig att ta tåg. Det är det perspektivet man måste ha. Sedan är det klart att man med tekniska hjälpmedel och på annat sätt kan samordna. Ett exempel som skulle ha stor miljöpåverkan och som vi kommer att driva är ett gemensamt luftrum. I dag skiljer vi på militärt och civilt luftrum på många ställen i Europa. Det gör att det civila flyget får ta stora omvägar. Man kan inte åka den kortaste vägen med flyget. Det är faktiskt en viktig miljöfråga. Den är också viktig med tanke på luftfartens effektivitet. Det är frågor av den här typen jag kommer att driva under mitt ordförandeskap. Däremot tycker jag inte att man kan säga - och nu försöker jag vara lite demagogisk, för det är ingen som har sagt detta, men det är ju inte bara jag här som är det - att vi nu ska förbjuda lågprisflyget. Det kan vi inte göra. Människors vilja och ambition att röra sig över detta jordklot kan vi inte förbjuda. Vi kan heller inte, menar jag, när det gäller framför allt persontransporter säga: Här väljer vi att ni får åka tåg! Det är omöjligt på vissa sträckor. Med detta har jag inte sagt att vi i något optimistiskt glädjerus ska gå in i flygets tidevarv där vi ska förstöra miljön etc. Det är inte det jag säger. Men vi måste ändå ha lite balans i den här diskussionen. När det gäller frågan om det som är viktigt för oss är ju det att driva den svenska linjen. När det gäller frågan om utsläpp och koldioxid är avgiften baserad på utsläpp av kväveoxider och kolväten. Dessa utsläpp är specifikt kopplade till flygplansmotorns konstruktion. Det finns också rent mättekniska skillnader som gör att det är svårt att lägga till koldioxid när det gäller landningsavgifterna. Med detta har jag inte sagt att man inte ska göra det. Jag vill bara konstatera att det är så. Utsläpp av koldioxid är en komplicerad energipolitisk fråga som omfattar hela samhällets energianvändning. Jag tror mer på andra åtgärder som överflygningsavgifter och handel med utsläppsrättigheter. När det än en gång gäller frågan om koldioxidbaserade landningsavgifter, vilket jag tycker att man kan vara öppen för, måste jag ändock få föra en diskussion med de andra länderna om hur vi sedan ska hantera den frågan i ICAO. Jag kan inte hantera det på annorlunda sätt. Det blir liksom något slags demonstrationspolitik annars. Jag tycker ändå att jag har uttryckt det. Luftfartsverkets flygplatser tillämpar ju start och landningsavgifter som relateras till utsläpp av bl.a. kväveoxider. EU-kommissionen har lagt fram ett förslag till direktiv om att minska utsläppen av kväveoxider från luftfarten. Rådet vill dock avvakta, än en gång, det globala arbetet inom ICAO. Som jag nämnde kommer miljökommittén inom ICAO, CA EP, att behandla frågan under nästa treårsperiod. Vi måste få ett globalt resultat. Vi räknar med att landa med ett sådant omkring 2004. Det går inte att greppa det här problemet på annorlunda sätt.
Fru talman! Jag vill bara kort säga att jag önskar och hoppas att ministern har en tydligare programförklaring och tydligare mål för sitt arbete under ordförandeskapet än vad som har angetts under den här debatten. Jag önskar ministern lycka till och hoppas att det blir ett bra ordförandeskapsår och ett framgångsrikt sådant, just utifrån våra som jag hoppas gemensamma ambitioner att lyfta upp flygets miljöpåverkan på den politiska miljödagordningen. Jag hoppas att ministern som ansvarig transportminister fullföljer delar av det som vi i dag har diskuterat och önskat att ministern skulle lyfta upp på dagordningen.

Fru talman! Sven Bergström, Sven-Erik Österberg och Rigmor Stenmark har frågat mig vad jag kan göra för att påskynda snabbtågstrafiken på Mälarbanan samt för att förbättra situationen för resande med tåg mellan Stockholm och Uppsala respektive Bålsta/Enköping. Låt mig först konstatera att det är glädjande att trafikupplägget TIM, Trafik i Mälardalen, har varit så framgångsrikt. När trafiken inom TIM projekterades var förhoppningen att detta trafikupplägg skulle föra samman orterna och därigenom medverka till s.k. regionförstoring i Mälardalen. Detta har också skett, i en omfattning och med en hastighet som överträffat de mest positiva prognoser. SJ:s prognoser för resandetillväxten har slagit in - dock flera år tidigare än vad man prognostiserat. Detta kombinerat med ett ökande tågresande även i resten av landet innebär att tågen som finns i landet helt enkelt inte räcker till. SJ ansvarar för tillgången till vagnmaterial för trafiken såväl i Mälardalen som mellan Stockholm och Uppsala respektive Bålsta/Enköping. Enligt vad jag erfarit använder såväl SJ som andra tågoperatörer i landet allt material som går att få tag på. Då situationen är liknande över hela Europa finns inga lediga tåg. Såväl SJ som andra operatörer i Sverige har noga undersökt möjligheterna att snabbt utöka vagnparken genom hyra eller köp av tåg, men detta har visat sig omöjligt. För att åtgärda situationen har SJ i dagarna presenterat en stor satsning på investeringar i 43 nya snabba regionaltåg. Dessa kommer att börja levereras under hösten 2003, och samtliga tåg ska vara levererade under år 2004. Dessa tåg kommer att ge rejält ökad kapacitet och snabbhet och kommer enligt uppgift att sättas in såväl på Mälarbanan som på sträckorna Uppsala respektive Bålsta/Enköping-Stockholm. Det är beklagligt att det dröjer en tid innan de nya snabbtågen finns på plats. Jag vet dock att SJ genomfört upphandlingsprocessen så snabbt som möjligt, men vad beträffar själva konstruktionsprocessen är den naturligtvis svår att påskynda. I 1998 års transportpolitiska beslut och i propositionen om SJ:s bolagisering som riksdagen beslutade om i juni förra året slås fast att rullande materiel i första hand är en fråga för operatörerna. Fordonsförsörjningen vad gäller den aktuella trafiken är således SJ:s ansvar. Jag har i dagsläget ingen avsikt att vidta några ytterligare åtgärder i frågan. När det gäller övergångslösningar för de kapacitetsproblem som nu existerar har jag erfarit att SJ arbetar intensivt för att så snart som möjligt hitta lämpliga lösningar. Jag kommer att följa detta arbete med stor uppmärksamhet.

Fru talman! Jag vill tacka näringsministern för svaret. Bakgrunden till interpellationen och hela den del som berör Mälarbanan är att det finns ett stort uppställ från intressenter utefter banan. T.ex. är Mälarintressenter AB en del av detta. har förts under ganska lång tid. Det har också varit en anspänning för att kunna få den här trafiken till stånd. Vi känner alla till problemen med inte minst Järfälla kommun när banan skulle passera därigenom. De löste sig så småningom, men de hindrade också trafikens utbyggnad från att komma ned i de tider som man sedan har diskuterat för sträckan, som för min del i första hand rör Västerås-Stockholm, det s.k. 40 Den här debatten har så att säga löpt på. Så sent som 1999 sade dåvarande generaldirektören för SJ, som vid den tiden var ett verk, att man skulle kunna hålla tidsschemat och 2001 skulle man kunna komma ned i de tider som sagts. Det är klart att det uppstår en enorm besvikelse för alla som varit engagerade i detta när man för någon månad sedan kommer med beskedet att man inte kommer att klara detta och att tidtabellsförskjutningen kommer att röra sig om upp till två års tid. Eftersom det är en anspänning i det här och det finns en stor förväntan kan man väl säga att trafiken under tiden inte heller har varit speciellt attraktiv för många. Tågen har varit överfyllda, och det är riktigt att trafikvolymen har ökat väldigt mycket. Det är någonting vi ska glädja oss åt naturligtvis, men det är klart att många under den här tiden också har tyckt att det har varit en övergångsperiod. År 2001 kommer det att bli en annan kapacitet och det kommer också att bli ett annat tidsförfarande. När det visar sig att de planerna grusas är det klart att det uppstår en stor besvikelse i länet som helhet, kommunerna, men framför allt naturligtvis hos de enskilda resenärerna. Pendelavstånd till Stockholm och en utbyggd arbetsmarknad. Det är klart att det också har betydelse att Stockholm har tillväxtproblem, svårt med bostäder. Områden utanför själva Stockholms gräns är också ett upptagningsområde och en möjlig bostadsort för pendling. Det är klart att besvikelsen är mycket stor kring detta. Jag tackar naturligtvis för näringsministerns svar på den här punkten, men jag kan ändå säga att jag förmodar att också näringsministern känner en besvikelse inför konstaterandet att man inte kan leva upp till det här. Det skapar en irritation. Jag skulle gärna vilja att näringsministern lite grann utvecklade tankarna kring detta och vad ministern tycker om att man inte kan verkställa det som man så sent som 1999 uttryckte att man skulle klara av.
Fru talman! Näringsministern! Jag ber att få hälsa från Sven Bergström som inte kunde delta i debatten i kväll. God morgon! Om man nu kan säga det när det är trångt på tåget. Det var konduktörens hälsning till oss pendlare när vi fördes mellan Uppsala och Stockholm i morse. Äntligen, kunde vi också utbrista efter att ha bytt tåg sedan loket gått sönder. Det var inte första gången. När det är kallt i Sverige verkar tågen ha stora problem. Stämman hos konduktören lät verkligen uppgiven. Både han och vi resenärer vet att det inte tycks bli någon bättring på ett bra tag ännu. Om man ska inta en SJ-pessimistisk ton lär det se dystert ut ett tag framöver. Vardagen är inte särskilt lustig när man är pendlare mellan Uppsala och Stockholm, eller Enköping-Håbo-Stockholm. Min bänkkamrat i kupén i morse gjorde som flera andra av resenärerna, tog fram mobiltelefonen och meddelade kort sin arbetsplats: Jag blir sen i dag igen. Det lät invant. Otrevligare kan det vara andra dagar när tågkonduktörerna avvisar resenärer från eventuella lediga platser i första klass, resenärer som inte finner någon sittplats i andra klass. Det finns en viss klasskillnad även när det gäller tåg. Då är det inte lustigt att höra tonen mellan konduktörer och resenärer, tycker jag. Stockholm till universitetet i Uppsala eller tvärtom eller människor som reser till och från sin arbetsplats och som kanske ska ännu längre än till Stockholm. Och konduktörerna som har sin arbetsplats på tåget, ja, de kan ju egentligen inte rå för att det är som det är. Ändå blir de väldigt irriterade på varandra och mår säkert inte bra av de ord som de utbyter med varandra, för tålamodet tar ju slut. Dagen började inte särskilt lustigt. Som riksdagsledamot har jag många gånger i den här situationen känt mig väldigt besvärad, eftersom vi i riksdagen i de olika partierna tycker oss ha ett mycket bra miljömedvetande. Vi vill satsa väldigt mycket och talar väldigt mycket om betydelsen av att använda kollektivtrafiken, vilket utmärkt kommunikationsmedel som tågen är och vilken enormt stor betydelse de har för att binda samman delar av landet, binda samman och underlätta samarbetet när det gäller arbetsplatser och bostadsplatser. Jag delar den åsikten helt. Det måste ske satsningar för samverkan i Sverige. Det måste skapas förutsättningar för att hela landet ska leva. Tågtrafiken är en av förutsättningarna. Men det måste fungera, annars blir det bakslag. Människor väljer bort möjligheten att ta ett arbete på ett ställe och bo på ett annat. Samhällsekonomiskt är det inte bra. Arbete är bättre än arbetslöshet. Jag delar också helt åsikten att tågtrafiken och övrig kollektivtrafik bidrar till att förbättra miljön. Men den måste fungera, annars tar människor bilen i stället och miljön blir lidande och vi också. Fru talman! Tågtrafiken är en mycket viktig kugge för en vidgad arbetsmarknad också i mitt hemlän Uppsala, även om vi klarar oss ganska bra. Möjligheten att snabbt ta sig från den nordligaste delen i länet till övriga Mälardalen betyder också mycket. Tyvärr måste jag tillstå att jag den här gången är besviken på näringsministerns svar.
Fru talman! Det har gått bra för järnvägslinjerna runt Mälardalen, Svealandsbanan och Mälarbanan. Prognoserna har överträffats, precis som statsrådet redovisar i sitt svar på interpellationerna. Jag tror också att vi alla instämmer i att det är bra med tåg. Men det förutsätter att tågen fungerar, att den här typen av kollektivt resande är ett alternativ till andra trafikslag. Det är inte bra när resenärer skriver i tidningarna eller hör av sig på annat sätt för att protestera mot bristen på t.ex. lediga platser bl.a. på Mälarbanan. Eftersom jag är från Västerås själv känner jag väl till problemen när det gäller trafikföringen mellan Västerås och Stockholm. Inte heller är det bra när representanter från Västerås stad och Landstinget i Västmanland har protesterat i direkta skrivelser till SJ över den situation som råder. Och SJ svarar, precis som statsrådet: Det är vagnsbrist, det är vagnsbrist i hela Europa. Jag tycker att det är lätt att instämma i kritiken, eftersom det har varit utlovat att nya vagnar skulle levereras till 2001 och nu kommer de först 2003. Det undergräver förtroendet för trafikslaget som det officiella Sverige via kommuner, landsting och stat har investerat i och har ansvaret för. Statsrådet säger att SJ arbetar intensivt för att så snart som möjligt hitta lämpliga lösningar. Nu ja, när problemet har varit känt i flera år. Det är ändå situationen. Vi som har levt med och åkt med de här banorna i åratal känner de här problemen. För oss är det inga nyheter. Näringsministern säger samtidigt att vagnsförsörjningen är SJ:s problem och SJ:s ansvar. Han har inte för avsikt att vidta några åtgärder. Jag tycker att det är beklagligt att statsrådet redovisar en sådan inställning. Lämpligt hade varit att titta närmare på förslag som att lägga fordonsförsörjningen i ett bolag, skilt från SJ. Jag förväntade mig av statsrådet att han skulle låta den arbetsgrupp som Näringsdepartementet har för avsikt att tillsätta för att se över infrastrukturinvesteringarna i Stockholms och Mälardalsregionen se närmare på frågan. Det saknar jag. Det finns mycket att säga om frågan. Jag tror inte att sista ordet är sagt. Vi kommer nu att närmare studera avtal, och vi kommer att studera hur SJ hanterar den akuta situationen. I de diskussioner som har förts med andra tågtillverkare verkar SJ inte har varit vidare intresserad av att t.ex. tillfälligt hyra in tåg eller att lägga fram tillfälliga beställningar eller ingå leasingavtal osv. Det är brister som vi avser att försöka genomlysa så bra som vi kan utifrån den situation vi har som oppositionsparti.
Fru talman! SJ har tidigare lovat att lösa problemet med platsbristen genom nya tåg under 2001. Man kan bara konstatera att dåvarande ledning gjorde en felbedömning. Det var deras bedömning, och den har inte stämt. Detta är samtidigt en fråga om infrastruktur. Banan som finns i dag räcker tyvärr inte till för hur många tåg som helst. Det är den bedömning som görs. Jag tvivlar inte på att det är sant. Därtill är det sant att regeringen före jul beslutade att tillsätta en utredning när det gäller hela trafiken. Utredningen ska självfallet titta på detta. Jag har lyssnat på er, och jag tar till mig. Jag ska nu omgående träffa SJ:s ledning och föra en diskussion om detta. En av dessa banor går bäst och har lyckats väl, må vara över prognos, folk få stå osv. Därför vill jag snabbt förändra mitt interpellationssvar. Jag ska ta kontakt med SJ:s ledning, sätta mig ned och föra en diskussion med dem. Jag vet inte vad den leder till. Men ytterst är det så att om det uppstår den typen av problem är det jag som är ansvarigt statsråd. Det ansvaret tänker jag ta på mig genom att ta kontakt och föra en diskussion. Dessa utfästelser och planeringen är något som har skett - om jag genast får försvara mig - före min tid. Jag tror att ibland när man lyckas bättre än man trodde blir det problem i andra ändan, dvs. en prognos slår igenom tidigare och därför saknas det nu vagnar. Bakom varje framgång finns ett frö av motgång. Så tydligen även inom SJ. Men än en gång: Vi ska inte förlänga denna debatt. Vi vet vad detta handlar om, var det finns svårigheter. Låt mig nu ta en kontakt med SJ:s ledning, föra en diskussion med dem och se om de kan göra någonting mer än vad de hittills har utlovat. Jag har haft kontakt tidigare med dem. Sedan får jag återkomma till er.
Fru talman! Jag vill naturligtvis ge näringsministern en eloge för att han ska ta tag i frågan på ett helt annat sätt än vad interpellationssvaret inledningsvis visade. Det är bra att ha en ordentlig diskussion med SJ. Det är oerhört tillfredsställande att ministern ska göra det. Jag kan skicka med näringsministern de fakta som har framkommit under den del som har varit som underlag för diskussionen. KTH:s järnvägsgrupp, under ledning av professor Bo Lennart Nelldal, gjorde en undersökning hösten 1998 som förutspådde resandetillströmningen med den volym som senare har visat sig. Detta var väl känt av SJ-ledningen redan då. Under 1999 sade man ändå att man skulle klara detta. Vid en analys av detta kommer frågan om när upphandlingsprocessen startade, vad som ingick i upphandlingsdirektiven, i förfrågningsunderlagen, när leveranserna skulle vara gjorda osv. Det är lätt att tänka sig att en pressad SJ-ledning i det läget under 1999 lovar att någonting ska verkställas 2001 och som de är medvetna om att de inte kommer att klara. Det är trist om det är så. Det är lätt att få känslan att det har förhållit sig så eftersom mycket har varit känt. Vad ska göras när situationen är så? Det är ingen idé att stå och gråta över spilld mjölk. Det är en del som är viktigt. Vi vet att de beställda tågen inte levereras förrän 2003. När de levereras kommer det att vara en period av inkörningsproblem osv. Det brukar vara så. Det viktigaste är då vad för vagnmaterial som kan fås under tiden så att kapaciteten kan klaras. Det är där det huvudsakliga arbetet måste göras nu. Här finns det positiva ordalag från Adtranz. Det finns en tågkapacitet. Det finns beställningar som kan disponeras om eller materialet kan användas på annat sätt än vad som var tänkt från början. Då går det att hyggligt att leva upp till tidpunkten 2001, även om det inte blir ett komplett system. Är det något som näringsministern är beredd att driva i samtalen med SJ, dvs. pressa på hur den akuta situationen ska lösas? Det som har hänt och som har utlovats kan ju den nya ledningen för SJ AB skylla på den gamla SJ ledningen. Men lösningen på problemet framåt är den nuvarande ledningen ansvarig för. Där går det att begära konkreta svar. Är näringsministern beredd att driva att problemet löses på ett bra sätt fram till 2003 när den gjorda beställningen är levererad och klar och man går in i den normala trafiken som ska klara utlovad kapacitet?
Fru talman! Jag tackar näringsministern för svaret. Precis som Sven-Erik Österberg säger jag att det är mycket positivt att näringsministern säger att han ska ta tag i frågan. Det är ingenting som man kan vara ledsen för utan i stället är glad för. Debatten visar att detta är ett stort problem. Vi är i flera partier eniga om att föra upp frågan i riksdagen. Det gäller både centerpartister, socialdemokrater och moderater. I går var vi riksdagsledamöter från mitt hemlän samlade till en informationsdag under en ledig dag hemma. Alla från samtliga politiska partier hade denna fråga på tapeten och ville att den ska drivas aktivt. I Uppsala län har en arbetsgrupp, Se framåt, skapats. Man jobbar intensivt för att hitta samverkansmöjligheter och för att göra länet "rundare". Detta är inte en fråga bara för storstaden Uppsala, storstaden Stockholm eller den lite mindre staden Enköping. Vi ska inte glömma bort att den har oerhört stor betydelse för landsbygden. Det har oerhört stor betydelse för ungdomar och inte minst kvinnor på landsbygden att kunna ta tåget till olika platser. Det finns anledning att plocka fram något ur den interpellation som Sven Bergström hade väckt. I medierna har man förklarat att det är primärt två saker som ligger bakom att snabbtågen förmodligen inte kommer att trafikera Mälarbanan förrän 2003. Det kanske blir snabbare nu. Vem vet? Det kanske sker under. Dels har resandeantalet överskridit prognoserna. Det är bra på ett sätt, men det är inte bra när man inte hinner med. Dels har SJ hänvisat till Jag har lyssnat på tidigare debatter i kväll. Vi som sitter i oppositionen kanske tror att just nu under EU ordförandeskapet ska det gå att förmedla möjligheter att handla. Det kan vara i en sådan fråga som att titta på EU:s upphandlingsregler och överensstämmelsen mellan teori och verklighet. Jag tror inte heller att det här är någon enkel sak. Men man har också sagt att den bistra sanningen verkar vara att SJ inte startade sin upphandling i tid. Oavsett vad som ligger bakom det här kan jag inte längre säga att jag är besviken på näringsministern, men jag hyser en stark förhoppning. Jag lovar att vi kommer att hålla ögonen öppna, och vi tar fasta på löftet att näringsministern ska komma igen. Stockholm? Det borde vara en enklare sak än att upphandla hela tågsätt.
Fru talman! Det är glädjande att kunna konstatera att det är bättre att lyssna till näringsministern än att läsa hans interpellationssvar. Jag får tacka för den utsträckta handen, som nu gavs med anledning av näringsministerns inlägg. Jag vill också fästa uppmärksamhet på att vagnsbeställningarna avser en situation 2001, och de första leveranserna kommer 2003. Slutleveranserna ska vara 2004, om man klarar det från leverantörens sida. Men hur ser prognoserna ut för 2003? Jag tycker att det är en intressant problemställning, som näringsministern ska ta med sig, just i syfte att kontrollera med SJ hur man ser på de framtida prognoserna, utifrån den redovisning som finns och som Österberg också hänvisade till fanns redan tidigare. Visst är det svårt att göra prognoser, och visst är vi vana vid att bli besvikna över våra egna prognoser, oavsett parti eller regering. Men här har vi glädjande, positiva prognoser, utifrån en situation som vi alla anser är eftersträvansvärd, dvs. att tåg är bra. Då måste vi också slå vakt om den situationen. Det är bra att ansvarigt statsråd och även företrädare för ägarna nu tydliggör sitt krav på det företag som är. Men glöm inte vad jag tog upp i min inledning, att se över om det verkligen är SJ som ska tillhandahålla fordonsförsörjningen eller om vi ska lägga den i ett fristående bolag. Det gläder mig att näringsministern anammade min propå om att även arbetsgruppen skulle titta på de här delarna. Jag tror att det är väsentligt för den framtida utveckling som vi ser i Mälardalen, som ett tillväxtområde, och där järnvägstrafiken har en väsentlig del i utvecklingen.
Fru talman! Det är kanske inte så vanligt att man står här och ändrar uppfattning. Men vi har en diskussion, och tanken med den är att man respekterar de ord och de argument som faller. Skulle man plötsligt dela dem får man väl erkänna det. Det är rimligt att jag som ansvarigt statsråd, på det sätt som ni har beskrivit detta, tar en kontakt. Med detta har jag nu inte sagt att ytterligare ett löfte ska svikas, utan vad jag säger är helt enkelt att jag ska låta mig djupare informeras i frågan och se vad jag därmed kan åstadkomma. Det är det ena jag vill säga. Det andra är att det som Sven-Erik Österberg tog upp är precis det sätt som man kan hantera det på. De beställningar som är gjorda är gjorda, och här har man gjort bedömningen när de kan levereras. Diskussionen gäller nu vad vi kan göra fram till dess för att slippa trängselsituationen. När det gäller getingmidjan kan jag säga att vi nu har tagit beslut om att Banverket ska gå igenom det och planera, och tanken är att vi ska klara av det till Det finns en annan tanke som vi har i regeringen som vi är överens om och ska titta på, och det är hur många fler tåg man kan ta emot. Om jag tar Arlanda flygplats som exempel, kan det landa ungefär ett flygplan var 30:e sekund. Men det går inte, av olika skäl, att hantera ett tåg lika intensivt. Vi ska tillsätta en snabbutredning för att titta på det: Kan man med en annan logistik, fram till dess att man har gjort ett ytterligare spår, ta emot fler tåg? Det finns också ett infrastrukturellt problem. Hur ska jag återkomma? Ja, jag kan lämpligen återkomma till er som har varit med om denna debatt. Det är väl enklast. Den andra vägen är att ni skriver en interpellation till som jag får svara på. Jag ska göra en snabb hantering. Jag ska redan nu i veckan ta kontakt med ledningen för SJ och be att de mer utförligt beskriver detta, och sedan får jag återkomma till er.

Fru talman! Det hedrar näringsministern att han ändrar sig under debattens gång. Det visar att debatt är meningsfylld och att man kan nå resultat. Jag kan för min del säga att jag inte har några orimliga krav på vad som ska kunna åstadkommas i diskussioner. Vi känner väl till hur ansvarsområdena ligger och vad som ligger inom ministerns omfång och vad som kan åstadkommas i frågan. Däremot tror jag, vilket näringsministern inte har deklarerat här, att det är en oerhört viktig signal. Ansvarig minister tycker att frågan är så viktig att han vill informera sig och engagera sig, därför att han vill nå ett resultat där det finns ett stort behov. Det är oerhört viktigt. Det tackar jag för. Jag skulle också vilja peka på en sak som också kan tillhöra den här diskussionen och som dyker upp. Det finns ett avtal mellan MIAB och SJ där man har olika åtaganden och där en klausul klart deklarerar just SJ:s ansvar för att klara den här delen till 2001. Det fanns ingen annan överenskommelse som skulle bryta den. Det är också ett påtryckningsmedel att peka på att kan SJ inte göra det med de nya materielen måste man naturligtvis under resans gång klara det på allra bästa sätt, så att man i den sammanslutning som MIAB är kan känna sig så till freds som man kan vara med den trafik som man kan åstadkomma här. Man har faktiskt förbundit sig det. Det vill jag också skicka med näringsministern. För övrigt tackar jag för svaren och resultatet av debatten.
Fru talman! Det känns nästan så att det är bäst att passa på när näringsministern har spenderbyxorna på. Det är en bit som jag ändå hade tänkt ta upp, nämligen priset på de resor som människor betalar trots att de inte får en så bra resa som de hade tänkt sig då de får oftast får stå. Då skulle jag vilja skicka med att SJ borde kunna vara lite flexibelt och tillmötesgående mot resenärer. Jag tycker att det känns lite genant att som riksdagsledamot sitta i första klass och det finns tomma stolar men ungdomar får stå i korridoren. Jag tycker inte att det är hela världen att de också sitter där om det finns plats. Jag kan förstå om somliga som har betalat mer inte tycker det - jag har inte gjort det. Det borde finnas flexibilitet, tillmötesgående och serviceanda så att konduktörerna också får möjlighet till trivsel i sitt arbete. Tack för den här debatten! Vi får se om vi möts igen i en liknande debatt.

Fru talman! Dagens debatt är starten på ett intensivt riksdagsår då vi kommer att för riksdagen lägga fram en lång rad förslag till reformer som ökar rättvisan och jämlikheten i Sverige. Jag ska i dagens inledningsanförande i korthet redogöra för de frågor som regeringen avser att komma tillbaka till riksdagen med i samband med vårproposition, budgetproposition och särpropositioner. Men innan jag gör det så låt mig säga att i går kväll hade jag möjlighet att delta i en stor manifestation i Globen. Artister mot nazism och rasism samlades för att markera att det är nog nu. Man sätter en gräns. Man accepterar inte övergreppen mot homosexuella, människor med annan hudfärg och människor med annan religiös uppfattning. Det räcker. Aktiviteten i går kväll var ett stöd för den ansträngning som regeringen redan förra året inledde genom att bjuda in till den stora konferensen om Förintelsen i Stockholm. Om några dagar fortsätter vi nu med nästa konferens om kampen mot intoleransen. Där har vi ett brett internationellt deltagande, och vi kommer att diskutera gemensamma strategier i kampen mot rasismen och främlingsfientligheten. Det finns anledning att i inledningen till en sådan debatt som vi ska ha i dag säga att här känner jag att vi alla står samlade. Vi har alla samma uppfattning, och vi jobbar tillsammans för att bekämpa intoleransen, rasismen, antisemitismen och främlingsfientligheten. Att i går möta alla dessa framstående artister i en stor gala var den bästa tänkbara start som jag kunde få och som också kunde ges för det politiska arbetsår vi har liggande framför oss. Jag är dem djupt tack skyldig. Sverige är på väg att bli ett land som alltfler tittar på. Alltfler säger att här finns någonting att lära av. Det är en våldsamt annorlunda bild jämfört med den som gällde för några år sedan, då Sverige snarast var ett avskräckande exempel. Låt oss nu inte bli övermodiga, utan komma ihåg att vi är sårbara och att vi också i tider av framgång måste tänka oss väldigt noga för innan vi går vidare med nya förslag och åtgärder.

Den produktiva välfärdspolitiken, skulle några teoretiker kunna säga. Det där är någonting som alltfler i världen runtomkring oss vill titta på och vill fråga oss om. Vi kan med stolthet säga att nu är vi igenom de första faserna av krisbekämpning. Vi har klarat ekonomin i meningen offentliga finanser. Vi har nu stora överskott, och vi börjar på att bygga upp marginaler så att vi klarar nästa lågkonjunktur utan att vi behöver gå in i jättelika sparprogram. Det är jag stolt över. Vi kan också säga att vi är på väg att knäcka arbetslösheten. Det gäller definitivt massarbetslösheten - vi har nått vårt mål om fyra procents öppen arbetslöshet. Vi ska vidare mot full sysselsättning. Det är många i Europa som skulle avundas oss, och som avundas oss, denna framgång. Men det här räcker inte. Nu måste vi utnyttja framgångarna för att också göra Sverige rättvisare. Där har vi nu framför oss en lång lista av reformer som alla syftar till att utjämna klassklyftor och skillnader i vårt Sverige. Jag må beskrivas som statsminister eller EU-ordförande - och det är jag just nu. Men jag är naturligtvis framför allt socialdemokrat. Jag brinner av övertygelsen om att min uppgift i politiken är att se till att alla människor har rätt att växa utifrån sin förmåga och sina möjligheter och att orättvisor tvättas bort och tas bort. Det är min uppgift som politiker. Reformlistan är lång. Arbetslivet kunde vi tala om redan i föregående partiledardebatt. Där har vi förbättringar i a-kassan, en förnyad och förbättrad arbetsskadeförsäkring, avdragsrätt för fackföreningsavgifter och arbetstidsfrågan. Det finns en katalog av åtgärder på arbetslivets område som vi får gå tillbaka många, många dagar för att hitta en motsvarighet till. Vi skriver också vad som händer i ett samhälle där arbetslösheten knäcks. Vi har barnen - viktigast av allt. Om några dagar kommer höjda barnbidrag. Vi kommer att kunna genomföra maxtaxan, som ger väldigt mycket bättre förutsättningar för många hårt trängda barnfamiljer. Vi kommer att förbättra föräldraförsäkringen och vi kommer att satsa ytterligare resurser på kvaliteten i förskolan. Det är sådant som redan är bestämt, men som ska göras under det riksdagsår som nu ligger framför oss. Vi håller våra löften, och politiken drivs åt detta håll. Vi har tandvårdsfrågorna. Många upplever att tandhälsan återigen håller på att bli ett klassmärke. Det accepterar vi inte. Vi kommer att successivt förbättra tandvårdsförsäkringen så att vi kan säga att Sverige är ett land där tandhälsan inte är beroende av din ekonomiska förmåga. Vi kommer att fortsätta att förbättra regionalpolitiken. Vi har stora beslut framför oss om det som på ett något krångligt politikerspråk brukar uttryckas som infrastrukturinvesteringar. Med det menar vi helt enkelt åtgärder som håller Sverige samman och som gör att ett avlångt, glest befolkat land upplevs som mer runt. Det är oerhört viktiga och stora investeringar som vi i regeringen har att ta ställning till under det här riksdagsåret. Det kommer en proposition till riksdagen under hösten. Vi har också pensionärernas situation att ta itu med. Även de får en förbättring. De som har bostadsbidrag ser en förbättring nu. De som betalar skatt ser en liten skattesänkning nu. Vi planerar också att komma tillbaka med ytterligare åtgärder för de pensionärer som har låg ATP så att de får förbättringar under nästa år. Reformkatalogen är lång. Till detta ska läggas att trots att vi gör detta ser vi att många människor inte klarar sin försörjning. Det är inte bara Aftonbladet, utan också andra tidningar, som har redovisat detta på ett utmärkt sätt under den senaste tiden. Det är också ett uttryck för det politiska stämningsläget i landet. När arbetslösheten är knäckt och när den ekonomiska krisen är avvärjd flyttas fokus över på rättvisefrågorna därför att vi nu kan göra någonting åt dem. När vi ska bekämpa de här orättvisorna är den viktigaste åtgärden fortfarande i grund och botten att se till så att ännu fler har jobb, att de har arbeten som man kan leva på och att timspring och andra inslag i arbetslivet motverkas. De goda tiderna måste användas för att se till att de som har deltidsarbeten kan få heltidsarbeten så att de kan försörja sig på sitt jobb. Det är viktigt. Den är den grundläggande och mest avgörande insatsen. Det är också viktigt att se till att den lönerörelse som nu bedrivs har som utgångspunkt att man fördelar rättvist. Jag förutsätter att de fackliga parterna är starka nog att hävda detta intresse i lönerörelsen och att arbetsgivarna förstår vikten av det. Det är också viktigt att bedriva en politik där priserna pressas. Vi måste hålla igen på prisutvecklingen och skärpa konkurrensen så att människor som lever på lön och pension och har ganska små marginaler får mer för sina pengar. Detta är också ett viktigt inslag i att bekämpa orättvisor. Vi satsar också oerhört stora pengar för att förbättra kvaliteten i vården, skolan och omsorgen. Det finns ingen kraftigare omfördelning av resurser i samhället än just från skattsedel till gemensam sektor för en bra vård och en bra skola för alla. Skolan står där högst i prioritet. Det blir 5 nya miljarder eller nästan 15 000 fler vuxna i skolan under en femårsperiod. Regeringen är djupt bekymrad över den utveckling vi nu ser, där framför allt fristående gymnasieskolor växer fram som riskerar att kategorisera skolväsendet igen och dela upp ungdomar beroende på om de har föräldrar som kan betala eller inte. Vi riskerar att föra in en social skiktning i skolsystemet som vi trodde att vi hade blivit av med. Vi kommer att komma tillbaka med åtgärder på detta område för att hålla emot segregeringen inom gymnasieskolorna. Jag vill också säga att när allt detta är gjort är det också viktigt att inse att det inte räcker. Vi behöver också stötta grupper som har särskilt svårt att få sin ekonomi att gå ihop. Om det behövs kommer regeringen inte att tveka att ytterligare höja barnbidragen. Vi kommer inte att tveka att ytterligare justera bostadsbidragen. Det är också tid att höja det s.k. underhållsstödet. Allt detta är åtgärder som vi nu tror att vi har ett ekonomiskt utrymme att vidta. Det har vi inte fått gratis. Det har varit en svår resa hit. Vi har bedrivit en medveten och långsiktig politik där rätt saker har fått göras i rätt ordning. Nu har vi skapat frihet att bedriva en politik som sätter jämlikheten högst därför att vi har knäckt arbetslösheten och gjort oss oberoende av utländska långivare. Det är inget dåligt facit för denna riksdag som mer än någon annan bör hyllas för dessa framgångar. Under riksdagsåret kommer vi också att ta initiativ för att höja bostadsbyggandet. I vårpropositionen kommer vi att redovisa åtgärder där vi höjer bostadsbyggandet, och framför allt byggandet av hyresrätter. Under året kommer vi också att gå till riksdagen med en proposition om klimatpolitiken. Det är viktigt att den klimatkommitté som har arbetat och som lyckades åstadkomma en så bred partipolitisk enighet också får en uppföljning i form av en proposition. Vi kommer att lägga fram en proposition som baserar sig på Klimatkommitténs målsättning att vi ska minska utsläppen med 2 % under de kommande åren. Vi ska också se till så att vi har åtgärder i den propositionen, och inte bara målsättningar. Det behövs också en konkretion av hur detta ska gå till. Dessutom vill vi göra detta i en internationell miljö. Det är också viktigt. Vi vill göra det tillsammans med andra. Även om vi inser vikten av att gå före och ta vårt ansvar måste vi också ha med oss andra för att få ett brett genomslag i konkreta förändringar i den globala uppvärmningen. Vi får inte försätta oss i ett läge där vi straffar ut oss själva på kort sikt. Detta tänker vi också söka samarbete med riksdagen omkring. Vi har förutsättningar att ta upp en lång rad av dessa frågor inom Europeiska unionen. I dag kommer jag också att ha tillfälle att möta ett annat parlament. Jag tror att det är en unik situation för en svensk statsminister. Jag är stolt över att få möjlighet att genomföra detta. Jag kommer att möta ett annat parlament där jag kan diskutera hur unionen ska utvidgas och omfatta inte bara de nuvarande 15 medlemsstaterna utan också 5, 10, 12 eller kanske ännu fler stater i framtiden. Därmed skulle vi komma fram till den fantastiska situationen då vi kan säga att vi sätter stopp för uppdelningen av Europa i öst och väst. Vi kan bidra till detta därför att vi är medlemmar i EU. En större insats för fred, och därmed för välstånd och rättvisa i vårt land, kan jag inte tänka mig. Därför är jag glad att kunna hålla båda debatterna under samma dag. De hör ihop. I det stora skapas förutsättningar för vår nationella politik. I vår nationella politik ska vi ta avstamp för en utveckling som kan tjäna som inspiration inte bara för oss själva utan också för vänner ute i Europa. Tack, fru talman!

Fru talman! Jag tror att det där var ett exempel på vådan av färdigskrivna repliker. Var det någonting jag talade om var det väl ändå att vi är djupt bekymrade över de orättvisor som dröjer sig kvar i Sverige. Jag talade också om vad vi tänker göra för att möta dem. Jag talade om att vi har drivit en medveten politik för att kunna möta dem. Det gällde först att se till att vi blev oberoende av utländska krafter och inte minst marknadens aktörer. Sedan gällde det att knäcka massarbetslösheten och fortsätta mot full sysselsättning och med den nya friheten ta oss an utjämningen. Vi har två skilda synsätt, Bo Lundgren och jag. Han representerar högern i svensk politik, jag representerar socialdemokratin. För Bo Lundgren - vilket han inte sade i sitt första anförande, men vilket ju ligger under hela hans argument - är lösningen på alla de åtgärder och på de problem han ser att sänka skatten. Vi vet ju hur Moderaternas politik ser ut. Bort med statsskatten - det är miljoninkomsttagarna som gynnas. Bort med förmögenhetsskatten - det är de med förmögenheter som gynnas. Bort med aktiebeskattningen, bort med fastighetsbeskattningen. Bort med skatter för 260 miljarder kronor, tror jag att det är på en tioårsperiod. Bort med skatter för drygt 100 miljarder de kommande åren. Det ska betalas genom att man försämrar sjukförsäkringen, genom att man försämrar bostadsbidragen, genom att man försämrar i vården, i skolan. Också där ska det skäras ned. Det är klart att man får det att gå ihop. Men blir det bättre för de människor som beskrivs i de här artikelserierna om deras a-kassa reduceras ytterligare, om den kommunala servicen försämras, om sjukförsäkringen urholkas och de ser grannarna med miljoninkomster några kilometer bort få kraftiga skattesänkningar? Det är ju så politiken är upplagd. Stå inte och hyckla, Bo Lundgren, om att ni vill utjämna. Den politik ni bedriver, den politik ni har lagt fram för Sveriges riksdag, leder fram till rakt motsatt resultat. Det är tydligt, men det är inte en politik som baserar sig på jämlikhet. Jag ska komma tillbaka till det i min nästa replik.

Fru talman! Här har vi moderaternas dilemma - jättelika skattesänkningar och bättre välfärd, bättre skola, bättre sjukvård. Det går inte ihop, det tror jag att alla förstår. Ser man sedan på förslagen som ni lägger när ni ska få det att gå ihop är det faktiskt så att skattesänkningarna betalas av dem som har det sämst. Det är i sjukförsäkringen, det är i a-kassan, det är i den kommunala verksamheten. Det finns redovisat, rad för rad. Säg det! Berätta om det samhälle ni vill skapa! Det är ju det som det handlar om. Vi vet att det som körde sönder den svenska välfärdsmodellen var massarbetslösheten. Det har vi nu om inte löst så fått under kontroll. Nu kan vi se att vi kan gå vidare med en utjämning igen. Och då kommer alternativen att stå där - moderaternas jättelika skattesänkningar och vår satsning på en solidarisk fördelning av den kaka som växer. Sedan döms Sverige regelmässigt ut av moderaterna. Bo Lundgren har ingen mer replik nu, men han har ett anförande. Kan inte Bo Lundgren berätta var någonstans han hittar förebilder. Om nu Sverige är så dåligt när världen i övrigt uppenbarligen börjar tycka att det är ett intressant exempel på hur man kan driva politik - var hittar Lundgren och moderaterna sina förebilder? Var är drömlandet någonstans? Det skulle vara intressant att höra någon gång. Jag är stolt över det vi har uträttat. Men jag är inte nöjd. Vi ska gå vidare. Vi kommer att se till att de orättvisor som har växt under 90-talet faktiskt också rättas till. Vi kan göra det nu. Men vi överger inte skatteinstrumentet som ett viktigt instrument för att åstadkomma rättvisa och skapa jämlikhet. Vi vet att höga skatter också går att förena med en god ekonomisk utveckling. Vi står starka. Analysen är klar. Men vi är på inget sätt utan ödmjukhet. Vi lyssnar gärna på andra. Men vi har bestämt oss för att nu ska klyftorna utjämnas och vi har resurserna för det, så låt oss göra det.

Fru talman! Jag ska inte polemisera med Göran Perssons reformlista, tvärtom. Vi arbetar ju med den tillsammans, och jag utgår från att vi ska fortsätta att också förverkliga den tillsammans. Det är ju tur att det finns några fler som har samma syn på den generella välfärden och vikten och värdet av den produktiva rättvisan, så att vi kan forma en välfärdsallians. Jag tror att det är helt nödvändigt. Jag ska återkomma till det i mitt andra inlägg. Vad jag i stället vill göra är att försöka konkretisera lite mer, gå in lite mer i detalj. Jag tänker på två saker. Det är två frågor jag vill ställa. Det ena gäller inrikespolitiken och det faktum att barnfamiljer har fått det betydligt sämre de senaste åren. Det har vi uppmärksammat bägge två. Vi tänker höja barnbidragen och det är bra. Vi tänker - det utgår jag från och det hoppas jag också - se över underhållsbidragen, och det är väldigt bra. Men sedan har vi den situationen att de familjer som bäst behöver de här pengarna ofta är helt eller delvis beroende av sin försörjning genom socialbidrag. Då händer detta faktum att när de här inkomsterna ökar så minskar socialbidraget, och det blir noll i portmonnän för just de här familjerna - ofta ensamstående kvinnor. Det här måste vi rätta till, Göran Persson. Jag vill helst få ett instämmande i ambitionen att lyfta ut de här inkomsterna ur beräkningsgrunden för socialbidragen eller att det ska lösas på något annat tekniskt sätt. Den andra frågan gäller den oro som många känner över den turbokapitalism som drar över världen, en oro som bl.a. har tagit sig uttryck i krav på beskattning globalt. Jag tänker på Tobinskatten och det mycket berättigade rättvisekrav som många människor världen över reser på att det är politiken som ska styra, inte de kortsiktiga spekulativa kapitalintressena. Det vore intressant att få besked om Göran Perssons syn på kravet på en skatt på kapitalrörelser.

Fru talman! Jag är glad för att vi ser likartat på de här rättvise och jämlikhetsfrågorna. Jag tror att stödet för den politiken är ganska brett inom svenska folket och även här i riksdagen. Vi har nu möjligheter att flytta fram positionerna. Låt mig svara konkret på frågan om socialbidrag och barnbidrag. Idén med att höja de generella bidragen är att man ska göra sig oberoende av den behovsprövning som socialbidraget representerar och som av många människor upplevs som väldigt besvärande. Man får vända ut och in på sig och motivera sina utgifter upp till den sista kronan. I stället för att ha den typen av behandling kan vi höja de generella bidragen, så att man har rätt till dessa pengar. Tanken är den att man själv avgör hur de ska användas och att ingen annan ska pröva det åt en. Vi vill alltså gå vidare och höja de generella bidragen för att på så sätt frigöra alltfler från socialbidragsberoendet. Skulle man varje gång man höjer ett generellt bidrag också justera socialbidragsnormerna uppåt, blir det ju ingen sådan frigörelse. Att generellt säga att det ska ske varje gång vi gör en sådan prövning är fel. Däremot har den höjning som vi har gjort nu varit av det slaget att vi alla har skickat den signalen att det är dags för barnfamiljerna att få den här lilla förbättringen. Det är klart att de som inte får den upplever det som oerhört snålt. Jag förutsätter att de kommuner som det gäller följer de exempel som vi har sett i Sundsvall och på andra ställen och vid det här tillfället gör en justering. Jag avråder dock från att detta ska göras till en princip för framtiden. Tobinskatten är på många sätt en klok tanke men kan vara svår att genomföra. Jag kommer tillbaka till den i min nästa replik.
Fru talman! Jag förstår resonemanget omkring de generella bidragen, att det är klokt att låta dem vara generella, men, Göran Persson, det är ett fel i systemet när just de som mest behöver barnbidragshöjningen inte kan tillgodogöra sig den. Vi kan naturligtvis säga att det är upp till kommunerna - det skulle kunna vara så - men många kamrerstyper sitter nu och håvar in dessa pengar för kommunernas egen räkning. Det är ett faktum. En övervägande majoritet av kommunerna har betett sig på detta sätt. Det förväntade vi oss nog inte när vi gjorde upp om den här barnbidragshöjningen, men så ser det ut. Jag menar att vi då har ansvar för att rätta till det här, även om vi inte gör det till någonting generellt. Syftet med barnbidraget har varit att det ska avse alla barn, och det är en mycket märklig situation om det inte går just till de föräldrar som mest behöver det. Då har vi här i riksdagen ett ansvar för att agera. Jag tror att det är ett svårt pedagogiskt problem att förklara för människor ute i landet att saker som vi här i riksdagen bestämmer inte kommer fram på grund av konstiga regler. Det skapar inte ett förtroende för det politiska systemet. Det blir ett glapp mellan det som vi säger här och det som inträffar i vardagen. Det glappet måste vi fylla igen, och det måste vi ibland göra genom att fatta ytterligare politiska beslut, som t.ex. att barnbidragen inte ska ingå i beräkningsgrunden för socialbidrag.

Fru talman! Jag känner inget behov av att särskilt försvara alla dem som sliter ute i kommunerna. Jag tror att de känner att de har vårt stöd. Jag skulle inte drömma om att kalla de kvinnor och män som ofta sitter kvällar och nätter med låga arvoden och kanske inte ens det för kamrerstyper. De sliter för att få det att gå ihop och för att värna välfärden. Jag har respekt för dem. Låt mig dock skicka den signalen till dem att det var meningen att den här barnbidragshöjningen skulle slå igenom. Jag skulle tro att de följer den signalen. Jag är glad att också Gudrun Schyman har den uppfattningen att det inte generellt ska vara så att varje gång man lyfter bostadsbidrag, barnbidrag eller underhållsstöd ska socialbidragen automatiskt gå upp. Då sätter vi oss fast i ett långsiktigt socialbidragsberoende, som många människor aldrig kommer ut ur. Tanken är den att man ska växla. När detta väl är sagt går jag över till Tobinskatten. Det grundläggande för ett litet land som Sverige, som är öppet mot omvärlden och som vill bevara sin politiska handlingsfrihet, är att inse att det i dag råder nya förutsättningar. Vi kan inte skydda oss. Misstag som vi begår slår omedelbart igenom. Vi ser det i den nationella politiken. Vi har bakom oss en period när vi inte själva bestämde. Den här restriktionen gäller nu för framtiden. Den nya globaliseringen av ekonomin för också med sig en del fördelar, men det är klart att farorna är mycket större, särskilt för ett litet land. Jag tycker att Tobinskatten är en intressant tanke - att på något sätt dra ned tempot i de finansiella rörelserna, kasta in lite grus i det finansiella maskineriet. Det är en nobelpristagare i ekonomi som har föreslagit det, och det är en sympatisk idé. Jag tror dock att den är svår att driva, inte minst i EU och i andra internationella forum. En gång driven i ett sådant sammanhang och officiellt avböjd är tanken borta. Vi ska därför tänka oss för i den här frågan när det gäller hur vi står och vad vi praktiskt ska göra.

Fru talman! Det är väl inte så konstigt att statsministern, som får inleda den här debatten, börjar med att tala om hur bra regeringen fungerar under högkonjunkturen. Det vore märkligt annars, och det är bara att gratulera till det som går bra. Statsministern hann väl nästan täcka in alla grupper i det svenska samhället. Som alltid när vi politiker talar blir det också en del truismer. Jag tror inte att det var någon som reagerade nämnvärt när Göran Persson sade att han främst är socialdemokrat, inte heller när Göran Persson sade: Vi överväger inte att ta bort skatteinstrumentet. Det var nog ingen som hade suttit här och tänkt sig det. Göran Persson sade också: Alla människor ska ha rätt att växa utifrån sina möjligheter och förutsättningar. Jag tycker att det är ett utomordentligt viktigt konstaterande, för varje människa är unik. Det föds inga kopior. Men så snart Göran Persson har sagt detta kommer invändningarna: rädsla för fria gymnasier och rädsla för att människor ska få något att själva säga till om. När Göran Persson talar om människors förutsättningar ska han själv bestämma vilka förutsättningar människorna har, och det är, som jag ser det, egentligen där som gränsen går för vårt debatterande. När ska vi i en nation som vår, med så mycket kunskap, med individer som har egna förutsättningar, egna önskemål, egna visioner och egna idéer, börja låta dessa människor bestämma mera själva? Det skulle vara oerhört intressant att någon gång få höra Göran Persson dra gränsen för tilltron till människorna att få känna eget ansvar. Är det någonting som adlar människan och sätter i gång kreativa krafter, är det när människan känner sig betrodd. Kan inte Göran Persson någon gång här i dag ge oss sin vision av var gränsen går för det som människan ska få bestämma själv utifrån sina egna förutsättningar?

Fru talman! För mig som socialdemokrat finns det en, mer tydlig frihetsskapande omständighet än något annat. Det är att människor har ett arbete, kan försörja sig - har ett jobb att gå till. Det vet arbetarrörelsens folk. De känner till den förnedring som ligger i arbetslösheten och de klyftor som växer, den vanmakt och det utanförskap som ligger i att vara arbetslös. Det känner vi. Det är därför det har varit vår viktigaste politiska åtgärd att pressa tillbaka arbetslösheten. Det är därför vi inte ger oss förrän vi är vid full sysselsättning. Det är självklart. Det var lite överdrivet att påstå att det låg någon självklarhet i uttrycket att vi inte ska överge skatteinstrumentet, Alf Svensson. Det är därom debatten i svensk politisk faktiskt handlar. Där är kristdemokraterna oss svaret skyldiga. Vad jag förstår av Alf Svenssons och Mats Odells uttalanden kan ni tänka er en skattepolitik av det märke som moderaterna har lanserat. Den typen av deklarationer finns i text. Det skulle vara intressant att höra vad Alf Svensson tycker om detta. Jag är rädd när jag ser utvecklingen, inte minst i Stockholm men också på andra ställen i Sverige. Vi har släppt loss en friskoleverksamhet, framför allt på gymnasienivå, som börjar skikta eleverna igen. Visst är det frihet för några, men inte för alla. Den ojämlikhet som nu växer fram vill vi inte ha. Vi är djupt oroade över detta. Jag har frågat Alf Svensson förut och kan göra det igen. Ni gick inte till val på det, men ni medverkar till systemskiftet, inte minst i Stockholm. Varför är det viktigt för kristdemokraterna att göra det möjligt för moderaterna att genomföra systemskifte i Stockholm? Lägg ut texten om det, men framför allt om skattepolitiken.
Fru talman! Nu känner vi igen Göran Persson. Nu är han sig precis lik, som han alltid är. Nu ska han framställa alla utom sig själv och det egna partiet som de som strävar efter vanvett och dårskap i politiken. Är det bara ett parti här i kammaren som tycker att det är bra att pressa ned arbetslösheten? Tror verkligen Göran Persson att gränsen går där, att vi andra vill ha arbetslöshet? Någon måtta får det vara på vad Persson tilltror oss. När det gäller skatterna vet Göran Persson vad som står i vår motion. Det är det vi står för. Jag ska inte tillvita Göran Persson vad hans stöd och stödpartier tycker om EU och EMU, för jag vet vad Göran Persson tycker. Jag tror att Göran Persson, om han nu vill vara fair, vet vad som står i vår skattemotion och för övrigt också. Annars är det lite trist. Jag är inte ute efter att skikta elever och säga att en del ska ha en bra skola och andra en dålig. Men vi är ute efter att få en skola där man tar hänsyn till att människor är olika funtade, olika utrustade, om man så vill. Vi har olika förutsättningar. Jag är inte säker på att Göran Persson och jag skulle ha lyckats särskilt bra om vi hade hamnat i Adolf Fredriks musikklasser. Nu kanske vi inte har lyckats bra ändå, i varje fall inte jag. Men vi är olika. Det är det vi vill att skolan ska ta hänsyn till. Den förmåga som finns hos varje elev ska kunna utvecklas. Vi ska gå emot likriktningssyndromet. Varför släpper man in privata initiativ, exempelvis i vården? Jo, därför att det gamla, fastgjutna systemet inte har fungerat. Är det någon som tror att någon hade försökt operera med friskolor och det andra inom vårdsektorn, vad man nu kallar det, om socialdemokraterna och det system som har fått fungera i decennier hade fungerat? Då hade man aldrig försökt sig på det. Så enkelt är det.

Fru talman! Jag ställde frågan om skatterna till Alf Svensson, mot bakgrund av uttalanden som han har gjort där jag anser att moderaternas skattepolitik uppenbarligen ligger nära kristdemokraternas. Det är troligen för att bereda mark för en borgerlig regering, där man uppenbarligen ska driva den moderata skattepolitiken. Jag ställde frågan därför att jag vill göra det tydligt hur alternativen i svensk politik ser ut. Jag ställde frågan därför att kristdemokraterna oftast för en politik före valet och en annan efter valet. Vi ser i förlängningen att det är penningen som styr i systemskiftet i Stockholms kommun och Stockholms läns landsting, med avgifter i barnsjukvården, utförsäljning av sjukhus och privata lösningar. Hela det systemskiftet är möjligt tack vare kristdemokraternas stöd. Det är därför jag frågar om skattepolitiken. Man kan inte utesluta att vi har en ny regering efter nästa val, en regering som leds av Bo Lundgren. Det kan mycket väl bli så att det kristdemokraterna säger i dessa grundläggande välfärdsfrågor kommer att vara utslagsgivande. Det är därför frågan ställs. Vi kommer att fortsätta fråga om detta, Alf Svensson. Retoriken kan vara grandios. Lustigheter kan spetsa det hela. Men kristdemokraterna kommer inte ifrån den hårda, raka frågan. Är det rimligt att sänka förmögenhetsskatter och skatter för de högst avlönade? Är det rimligt att ta bort aktiebeskattningen och finansiera det med indragningar i välfärden - i kommunsektorn, sjukförsäkringarna och arbetslöshetsförsäkringen? Det är det moderata alternativet, och ni tar inte ställning. Den saken kommer vi att komma tillbaka till, Alf Svensson. Kristdemokraterna är ett parti som säger sig stå för välfärdssamhället. Men i praktisk handling har ni alltid hamnat i knät på moderaterna.

Fru talman! Det är mycket i det som Göran Persson säger som är sant, riktigt och lovvärt. Ändå är det något som inte stämmer. När jag på olika sätt åker runt i landet ser jag inte riktigt den bild som Göran Persson vill ge. Jag möter människor som inte känner det självbestämmande som genomsyrar det Göran Persson talar om. Det handlar om de som var med och betalade budgetsaneringen men fortfarande inte har något ekonomiskt utrymme. Det handlar om alla de som lämnas åt sitt öde i skolan. Tydligast handlar det om alla delar i Sverige där man inte kan se den framgång som statsministern talar om, där man lider av arbetslöshet, avfolkning, nedlagda butiker och stängda skolor. Där ser man inte att det har vänt. Där ser man inte någon riktig ände på krisen. I stället blir det värre för varje år. De är naturligtvis trötta på en politik som är utformad efter villkoren i Stockholm. Jag hörde statsministern i replikskiftet tala igen om Stockholms stadshus och landstinget, som om det var någon fajt som pågick på Tegelbacken, mellan Rosenbad och Stadshuset, och som om den fajten var det viktigaste. Så är det inte. Människor är nog trötta på en politik som är utformad efter de villkoren och är blind för att Sverige är mer än Stockholm. Det är där man behöver statsministerns svar. Hur tänker han, med goda ambitioner, ha konkreta förslag som leder till att inte landets klyvs?

Fru talman! Nej, Daléus Lennart, jag är inte blind. Jag ser samma sak som Lennart Daléus själv såg i förra partiledardebatten och då så modigt påpekade, nämligen det förslag till systemskifte som ligger här i riksdagen. Jag är faktiskt så klarsynt att jag ser att den fruktan som Lennart Daléus då uttalade för detta har sin starkaste näring i den situation som skulle inträffa för glesbygd och de delar av Sverige som har negativ befolkningsutveckling. Ett systemskifte av detta slag med kraftigt sänkta skatter och minskade resurser till den kommunala verksamheten skulle innebära en utarmning av landsbygd och glesbygd av ett sällan skådat slag. Jag är inte blind. Lennart Daléus tog ställning förra gången vad gäller skattefrågorna. Det skulle vara intressant att höra Centerpartiets uppfattning som systemskiftesfrågorna i Stockholm, eftersom det kan vara rikspolitik efter nästa val. Den svåraste uppgiften vi har, Lennart Daléus, är att det är svårt att hitta åtgärder som ger konkreta resultat snabbt inom regionalpolitiken. Vi kan fortsätta att satsa på högskolorna runtomkring i landet. Det kommer vi att göra. Vi kan lägga fram mycket ambitiösa infrastrukturpropositioner. Det kommer vi att göra. Vi ska se till att vi bygger vägar och reparerar vägar och se till att Sverige blir rundare på så sätt. Vi ska oerhört intensivt försvara det kommunala utjämningssystemet, som också är under attack i samma systemskiftesdebatt som jag nyss åberopade. Om systemskiftet skulle genomföras skulle det utarma stora delar av Sverige. Här är fundamenten i en god regionalpolitik: utbildning, infrastruktur och likartade ekonomiska förutsättningar. Men det räcker inte. Vi måste gå vidare. Jag är tacksam för alla goda förslag och idéer och samarbetar gärna med Centerpartiet på detta område.
Fru talman! Det är rätt att jag hade synpunkter på sådana saker som moderaternas skattepolitik. Jag kan ha synpunkter på och jag försvarar gärna skatteutjämningen när jag talar med dem. Nu talar jag med statsministern, och jag vet att han är socialdemokrat och regeringschef. Problemet är att när statsministern säger att den skattepolitik som jag kritiserade förra gången vi hade partiledardebatt här i kammaren kan leda till ojämlikhet ute i landet kan det vara rätt. Men poängen är att den politik som förs i dag leder till ojämlikheter ute i landet. Det är problemet. Jag betvivlar inte statsministerns ambitioner. Men den förda politiken leder just till den bild jag har beskrivit av hur människor känner det ute i landet. Vägarna är inte farbara, grundservicen finns inte tillgänglig och skolor stängs. Det är inte ett resultat av en möjlig, osannolik, kommande moderat skattepolitik. Det är i stället resultatet av den politik som förs den dag som i dag är. Det är problemet. Jag tar upp den här frågan med statsministern därför att jag vet att egentligen ingen annan kommer att föra debatten i den här kammaren i dag med kravet att det ska finnas en livskraft i hela landet. Därför kunde det vara intressant om statsministern kunde hjälpa mig att föra in frågan i detta parlament om vi inte måste ha mer än vaga formuleringar och i stället måste ha konkreta förslag, må det gälla infrastruktur, vägar eller statlig garanterad grundservice. Debatten förtjänar att föras. Lite mer konkreta förslag tror jag skulle hjälpa inte bara oss utan också människor i hela landet.
Fru talman! Det är konkretion när vi talar om vägbyggen, det kommunala utjämningssystemet och att sprida högskolor över hela landet. Det är åtgärder som också bygger på att vi har en vilja att fördela rättvist och jämlikt. Det bygger också inte så sällan på att vi har skattepengar att fördela. Jag är inte på något sätt nöjd med dagens situation. Jag är glad att inte heller Lennart Daléus är det. Där vi är i dag har vi kommit en bra bit på väg. Men vi är inte nöjda. Vi har kommit så här långt därför att vi förra mandatperioden hade ett fruktbart samarbete. Många av de förutsättningar vi nu har, har Socialdemokratin och Centern skapat tillsammans. Fyraprocentsmålet för den öppna arbetslösheten var också ett ställningstagande från Centerpartiet. Den ekonomiska saneringen, smärtsam och svår, gjordes tillsammans med Centerpartiet. Det har ni all heder av. Man kan inte gå därifrån till att säga att allting i dag skulle vara bra. Så är det inte. Men vi måste komma ihåg vilken historia vi har gått igenom tillsammans när vi röjde upp efter dem som inte riktigt klarade av att ta ansvar för landet. Så var det. Låt oss gå framåt tillsammans och fortsätta att pressa arbetslösheten. Jag tror inte att Lennart Daléus har någonting viktigare att bidra med till regionalpolitiken än just fortsatt fallande arbetslöshet, bra infrastruktur, utbyggd högskola och ett rättvist utjämningssystem. Där är hörnstenarna. Samarbetet ser jag fram emot.

Fru talman! Först var jag mycket bekymrad över Göran Perssons inledningsanförande. I det frustade det av självgodhet. Han berörde över huvud taget inte det stora nationella krisområdet skolan. Men sedan kom han på slutet in på det med några ord. Då blev jag ännu mer bekymrad. Det han då sade var först något om resurser, som om skolans problem i dag huvudsakligen är resursproblem. Sedan kom han in på att valfriheten i skolan är det stora problemet, dvs. att det faktum att kanske 3 % eller någonting sådant har valt en annan skola än den kommunala skulle vara någon grundförklaring till de enorma problem vi ser i dagens skola. Det är det inte. Alla som har någon kontakt med verkligheten vet att det finns många andra problem än resursproblem och att valfriheten inte alls är något grundläggande problem. Ett problem är arbetsron. Lärare måste arbeta i en arbetsmiljö som är helt orimlig. Lärarna är verkligen vår tids hjältar som dag efter dag försöker åstadkomma någonting positivt i den miljön. Det gör de just för att leva upp till det Göran Persson talade så vackert om, att alla ska ha samma möjligheter. Sanningen är den att det är just de som behöver skolan bäst som vi sviker när vi låter skolan förfalla som den nu gör. Har Göran Persson ingenting att säga till de som oroar sig över skolan när det gäller en omläggning av skolpolitiken. Jag ser att Ingegerd Wärnersson är här. Kommer hon att vara kvar? Får vi inga nya signaler om hur skolan kan lyfta och den nuvarande utvecklingen vändas?

Fru talman! Jag har ofta förvånat mig över den brist på nyans som finns i Lars Leijonborgs beskrivning av den svenska skolan. Det är en fälla som kanske ett oppositionsparti går i när man söker en profilfråga. Men det är ingen rättvis beskrivning ni ger av den svenska skolan. Det finns problem - det känner vi alla - i vårt skolväsende, precis som i skolväsenden i västvärlden i övrigt. Där finns många människor som gör oerhörda arbetsinsatser. Det vet vi. Kalla dem gärna hjältar. Glöm inte bort barnen och deras föräldrar när ni utnämner hjältar. De gör också insatser. Men att säga att detta rakt igenom är dåligt och att vi känner ett tillkortakommande om vi jämför oss med andra är falskt. Så är det inte. Tvärtom stoltserar vi med att vi i varje ny generation ser unga människor från vårt land som konkurrerar framgångsrikt runtomkring i världen. Vi är med i spetsteknologierna; vi är med i det som bryter fram. Allt sådant vore fullständigt omöjligt om Folkpartiet hade haft rätt i sin beskrivning av den svenska skolan. Sans och balans skulle inte skada. Jag menar att vi gjorde skolan fattigare under 90 talet. Det var många som försvann: speciallärare, talpedagoger, kuratorer, fritidsledare - vuxna som fanns runtomkring barnen för att deras inlärning skulle fungera väl. De försvann på grund av den ekonomiska krisen. Nu ska vi se till så att de kommer tillbaka igen, därför att vi har råd med det. Vi skärper gärna kunskapskraven och diskuterar gärna olika typer av förändringar i läroplanerna, men vi kommer aldrig någonsin att tro att det går att genomföra progressiva förändringar i den svenska skolan om vi inte också är beredda att satsa nya resurser. Folkpartiet får välja. Antingen regerar ni ihop med moderaterna och stöder deras förslag om minskade resurser till offentlig sektor, eller så söker ni samarbete med oss, som vill öka resurserna till skolan. I det valet har ni faktiskt hittills valt fel och satsat på moderaterna.

Fru talman! Visst behövs det resurser till skolan, men man gör skolan största tänkbara otjänst om man inbillar folk att skolans huvudproblem är resursproblem. Visst finns det svenska ungdomar som är jätteduktiga när de läser utomlands, men det är de ungdomar som klarar sig bra i alla skolsystem. Vad vi nu talar om är skolan som utslagningsmaskin, där färre och färre klarar kunskapskraven, där fler och fler hamnar på det s.k. individuella programmet i gymnasiet, där färre och färre söker lärarutbildningar och där lärarbristen blir större och större. Häromdagen stod det i tidningen om Oxelösund, där grundskoleelever får undervisas av gymnasieelever därför att alternativet är att annars ställa in lektionerna. Det är inte Oxelösunds rektors fel. Det är knappast kommunledningens fel heller, utan det är regeringens fel, som år efter år vägrar att inse att den svenska skolan är på fel kurs och att grundproblemet är den inriktning som skolpolitiken har. Jag begärde replik på Göran Perssons anförande, fru talman. Han är ansvarig för regeringens sammansättning och ytterst ansvarig för regeringens politik. Han säger att han gärna skärper kunskapskraven. Men några sådana signaler hör vi aldrig från Ingegerd Wärnersson. Hon stod här i talarstolen och sade att hon ryser när hon hör oss hävda att det inte bara är mobbarnas situation utan också mobbningsoffrens som skolministern måste ägna sig åt. Det är hon som vägrar att inse att vi har rekryteringsproblem när det gäller lärare. Det är därför jag frågar om statsministern inte har något positivt att säga till dem som är djupt bekymrade över den svenska skolans kris.
Fru talman! Så kom då Lars Leijonborg ett litet stycke på vägen. Visst behövs det mer resurser, sade han i sitt andra anförande. I det första var budskapet det rakt motsatta. Men låt oss tillgodoräkna oss detta: Det behövs mer resurser. Varför, Lars Leijonborg? Jo, det sade du också i ditt andra anförande. De mest begåvade eleverna klarar sig nog i alla skolsystem. Men det som har varit utmärkande för det svenska skolsystemet har varit att vi har haft ambitionen att också de pojkar och flickor som inte haft så lätt för sig ska kunna gå igenom grundskolan och gymnasieskolan med godkända betyg. För att klara en sådan uppgift, Lars Leijonborg, krävs det större och fler lärarinsatser. Det krävs insatser av människor som kan stötta också socialt. En bråkig elev och en elev som har det stökigt är också en elev som inte klarar inlärningen. För att möta det problemet - för att göra någonting åt detta - har Ingegerd Wärnersson fått presentera en omfattande satsning för 15 000 fler vuxna i skolan som vi betalar med egna pengar - inte med lånade. Där, Lars Leijonborg, har ni valt att luta er emot det parti som säger nej till den satsningen. Det är dem ni ska regera ihop med. Om Lars Leijonborg tror på den analys han själv gör - att det är de elever som är svagast som sitter sämst till i den svenska skolan - måste han också vara anhängare av att vi satsar resurser på att möta just deras problem. Det gör man inte med några stolta deklarationer i olika typer av skrivningar. Det görs i klassrummen. Det görs ute i skolorna. Det görs med fler vuxna pedagogiskt insatta personer bland barnen i deras verklighet. Inte är det väl resurser i överflöd som har fått Oxelösund att ställa in lektioner? Det är naturligtvis brist på resurser. Låt oss se verkligheten. Samarbeta gärna, men välj vilken sida ni ska stå på, annars förlorar ni all trovärdighet i skoldebatten.

Fru talman! Det fanns några välkomna besked i statsministerns inledning. Dels kommer det åtgärder för ökad integration och minskade klyftor, dels kommer det inte bara nya målsättningar utan också åtgärder för minskade koldioxidutsläpp. Jag har tre frågor till statsministern. Integrationsfrågan är central om vi vill bygga ett långsiktigt hållbart samhälle. Vi har tillsammans med regeringen sedan tidigare anslagit medel i den s.k. storstadssatsningen, som bl.a. gör det möjligt för skolor i invandrartäta storstadsområden som Rosengård i Malmö att söka extra resurser. Är statsministern beredd att i vårbudgeten stödja ett förslag från oss gröna om att bredda storstadssatsningen så att det blir möjligt att skapa extra skolresurser för invandrartäta områden också i något mindre storstäder som Växjö och Norrköping? När det gäller barnbidragshöjningen kan jag säga att vi har medverkat till den och tycker att den är bra. Jag delar Gudrun Schymans uppfattning att det är oacceptabelt att de som bäst behöver barnbidragshöjningen inte får någon del av den, eftersom deras socialbidrag sänks med samma belopp. Jag hörde i och för sig tidigare statsministerns resonemang om att minska bidragsberoendet, men jag tror inte att det är så särdeles många socialbidragstagare som blir oberoende för att de får 100 kr mer i månaden per barn. Därför ställer jag frågan om statsministern är beredd att i vårbudgeten stödja ett förslag från oss gröna om att ändra reglerna, så att barnbidragshöjningarna inte med automatik resulterar i sänkt socialbidrag. Det ska krävas ett aktivt beslut för att sänka socialbidraget så att det inte, som såvitt jag förstår gäller i dag, krävs ett aktivt beslut för att låta bli att sänka socialbidraget. Åtgärderna för minskade koldioxidutsläpp lät intressanta. Skulle statsministern kunna vara lite mer specifik och säga något om vilka åtgärder regeringen överväger och om det är åtgärdsförslag som med kraft kommer att drivas under ordförandeskapet?

Fru talman! Norrköping är i mina ögon - jag är född i Vingåker - en mycket stor stad. Jag har ingenting emot att den ingår i en storstadssatsning. Om det är nya resurser det handlar om är det naturligtvis en budgetfråga i vanlig ordning, men låt oss konstruktivt diskutera detta. Det är inget löfte, men jag har som sagt ingen anledning att stänga en sådan dörr. När det gäller socialbidragen och automatiken vill jag säga: Var försiktiga! Det är ingenting som säger att vi inte ska göra en väldigt kraftig satsning på barnbidragen. Låt oss säga att vi gör det och samtidigt har bundit upp oss på den här kanten med att automatiskt exkludera eller inkludera, vilket man vill, detta i socialbidragen. Då hamnar vi i ett väldigt svårt läge. Jag förutsätter att när vi kommer fram till vårbudgeten är det akuta problem som vi har diskuterat löst av kommunalpolitiskt begåvade personer. Jag tror att de löser det. Det är min bedömning. När det gäller specifika insatser i koldioxidfrågan vill jag säga att vi faktiskt har en klimatkommitté som har lagt fram ambitiösa mål och en omfattande strategi för information. Men det är inte särskilt mycket konkreta förslag. Jag tror att man ska kombinera en målsättning med en konkretion av vad det betyder, för att man ska visa hur beroende vi är av att detta sker i takt med en omvärld. Det går inte att göra det här isolerat i Sverige. Vi måste göra det tillsammans med andra. Därför är Haag och Kyotoförhandlingarna oerhört viktiga. Vi kommer att lägga ut den här typen av uppdrag på våra myndigheter och be om ett snabbt besked om vad det här faktiskt innebär konkret.

Fru talman! När det gäller koldioxidproblematiken, växthuseffekten och den globala uppvärmningen såg jag något uttalande om att statsministern är beredd att verka för majoritetsbeslut i EU när det gäller miljöfrågor men inte när det gäller skattefrågor. Är då frågan om en koldioxidskatt på en miniminivå en miljöfråga eller en skattefråga? Man kanske skulle kunna klassa den som en miljöskattefråga, om inte annat. Och det borde gå att dra en skiljelinje mellan miljöskatter och andra skatter, så att man inte behöver befara det som regeringen tydligen befarar, nämligen att det blir ett slags sluttande plan om man öppnar dörren för majoritetsbeslut på skatteområdet över huvud taget, och då får vi en utveckling som vi inte vill ha. Jag undrar om statsministern är beredd att verka för att åtminstone inleda en diskussion om att ha majoritetsbeslut när det gäller miljöskattefrågor. En kilometerskatt i EU är en annan viktig miljöskatt för att man ska kunna motverka de ökande lastbilstransporterna. Kommer vi att få se något agerande av regeringen i den frågan? Och när, Göran Persson, ska vi äntligen börja göra någonting åt beskattningen av flygbränslet? Det är fullständigt orimligt att fortsätta med det system som vi har i dag där flygbränslet är helt befriat från miljöskatter. Är Göran Persson beredd att ta upp den frågan som en viktig miljöfråga och en viktig klimatpolitisk fråga under ordförandeskapet?

Fru talman! Jag är anhängare av högre miljöskatter i Europa. Därför tror jag inte på att detta beslut ska fattas med kvalificerad majoritet. Den vägen är inte framkomlig. Jag är själv principiell motståndare till att fatta skattebeslut med majoritet. Det leder in unionen i en helt ny karaktär. Jag är glad för att Miljöpartiet nu diskuterar unionen som ett instrument för miljöfrågor. Jag är också glad för att man säger att det finns en kärna som är konstruktiv och positiv i unionen. På det området närmar vi oss mer av en samsyn, och det är jag faktiskt lättad över. Jag kan nu inte säga exakt hur arbetsprogrammet kommer att se ut för Kjell Larssons del när det gäller olika typer av miljöskatter, men för samtliga de som vi har diskuterat gäller att det är enhällighet som är framgångsvägen, och jag tror att det går snabbare, paradoxalt nog, än att söka striden om den stora skattefrågan när det gäller majoritetsbeslut.

Fru talman! Jag tror att Bo Lundgren vill leka affär. På alla samhällets och livets områden ska vi gå omkring som glada, köplystna konsumenter och fritt välja bland varorna som står uppradade på hyllorna. Det är väl den dröm som är Bo Lundgrens och Moderaternas. Då vet vi ju ganska väl vilka det är som inte kommer in i köpcentrumen. Det ser vi ju om vi tittar oss omkring i Sverige och i världen. Det finns människor utanför, och det finns människor som inte ens kommer fram till portarna. Vi vet att har man inga pengar på fickan är det ingen idé att man går dit över huvud taget. Har man inget jobb får man inte köpa något på avbetalning heller. Då är man inte kreditvärdig. Jag tror att det är väldigt många som skulle hamna i den situationen i det drömland som Bo Lundgren skissar på - ett utanförskap som skulle vara betydligt större än det vi dessvärre kan se också i dag. Jag ska återkomma till det i mitt huvudanförande. Bo Lundgren talar om att Vänsterpartiet motarbetar den europeiska utvidgningen. Då vill jag tala om för Bo Lundgren att det gör vi alls inte, tvärtom. Vi är ivriga förespråkare för en utvidgning. Vi tror att det är väldigt bra med en utvidgning, som också naturligtvis kommer att beröra de länder i Östeuropa som ännu inte är kandidatländer eller som ännu inte står på listan för att bli med. Att samarbetet österut utvecklas tycker vi är otroligt bra. Det kommer också att leda till att tanken på en västeuropeisk eller centraleuropeisk superstat med en egen statsbildning kommer att förtvina. Vi kommer att få ett stärkt mellanstatligt samarbete, och det tycker vi är utmärkt. Dessutom tycker jag att det är lite osmakligt att Bo Lundgren riktar kritik mot att fler kommer att kunna göra sina röster hörda under det svenska ordförandeskapet än de som sitter i presidierna. Vi har inte åsiktsmonopol i det här landet, Bo Lundgren.

Fru talman! Det är tur att det finns fler utanför riksdagen, Bo Lundgren, som har förstått att det största hotet mot kvinnans frigörelse är den moderata medelålders mannen. Han är ju väl representerad av sin partiledare. Jag tror inte alls att Göran Persson ska göra slut med mig. Jag har dessutom lite svårt att se vem han skulle inleda ett förhållande med om det inte var med mig. Det kunde i och för sig vara intressant att se vad som hände. Men jag tror nog att vi ska fortsätta att hålla ihop, för vi har en gemensam syn på att välfärd ska vara generell, att vi ska ta ett gemensamt ansvar och att solidariteten i samhället ska utgå från en tanke om varje människas lika värde. Den ska utgå från en tanke om mänskliga rättigheter, inte en tanke som bygger på välgörenhet, där manna ska regna från de rikas bord. Där har vi en stor skillnad mellan höger och vänster. Det är en stor ideologisk skillnad. Är det individerna som ska styra och ställa, där den som har mest makt också tar för sig mest, eller ska vi ta ett gemensamt ansvar och bygga ett samhälle utifrån grunder som heter rättvisa och solidaritet? Det där är en fråga som också går igen, Bo Lundgren, när vi tittar närmare på kvinnors situation. Jag tror att det är helt nödvändigt för kvinnor att få högre lön, att få bättre betalt för sitt arbete. Det får vi inte genom att byta arbetsgivare. Det får vi genom att arbetsgivaren förändrar sin inställning till det arbete som kvinnor utför. Det får vi genom att arbetsgivaren ökar sin insikt om att arbete som har att göra med vård och omsorg om människor är lika viktigt och lika produktivt som det arbete som utförs inom varuproduktion. Den insikten och den medvetenheten har inte alla arbetsgivare. Det är vi politiker som är arbetsgivare. Det är vi som har det ansvaret, Bo Lundgren. Det kräver mer pengar till de här verksamheterna. Det rimmar illa med era krav på sänkta skatter.

Fru talman! Jag ska egentligen bara kolla en grej med Bo Lundgren. Moderaterna var tidigare ett parti som profilerade sig lite som ett parti som tyckte att IT-frågorna var viktiga. Men sedan gjorde man inte så mycket åt dem för att få den nya tekniken och de nya möjligheterna att nå alla människor i landet. Det är klart att om man inte gör någonting, inte strävar åt det hållet, permanentar man klyftor som redan finns mellan människor och regioner. Det är ingen hemlighet vilka det är som hamnar vid sidan av om det som heter bredband byggs ut på marknadens villkor. Det handlar om människor som inte bor i de stora städerna, människor som inte bor längs de stråk som marknaden tycker är lönsamma. Nu har, fru talman, ett analysföretag som heter Forrester kollat det här. De kan bedöma att ungefär 40 % av Sveriges befolkning om fem år kommer att ha tillgång till bredband. Då har man inte satt bredbandskravet särskilt högt, 40 % på fem år. Det ska, utan att krångla till debatten, ställas i kontrast till det näringsministern har sagt tidigare om 98 % år 2002. Men det ska vi förstås återkomma till 2002. Man kan hävda att bredband eller inte är vars och ens val. Men riktigt så är det inte, därför att bredband och telekommunikationer kommer ganska snart att vara lika viktiga som vägar och järnvägar och vara någonting som människor behöver för att kunna bo, arbeta och verka överallt.

Fru talman! Det är olika vad man använder riksdagens talarstol till. Det är klart att man kan ringa, men en öppen diskussion kring många sakfrågor tycker man att Bo Lundgren skulle välkomna - även sådana sakfrågor som han valde att inte ta upp i sitt anförande. Det är själva poängen. Här är en fråga där moderaterna tror sig ha någon sorts bild av ett modernt parti som arbetar med IT-frågor. Men i en av de viktiga debatterna i kammaren har Bo Lundgren ingen åsikt. Då är det rimligt att jag talar om för Bo Lundgren vad jag tycker är fel med moderaternas IT Poängen är att om man inte ägnar sig åt att statligt ta ansvar för det tråkiga jobbet att gräva ned bredband och se till att de når ut till alla kommer några andra att göra det. Det kommer vara några som naturligtvis är intresserade av att få ut pengar. De kommer inte att tycka att det är intressant att bygga ut till alla ställen, och om de bygger ut till fler ställen kommer de inte att vara så öppna för att alla operatörer ska ha tillgång till nätet, dvs. alla dem som kan skicka ut någonting på nätet. Då kommer den problematiska situationen, nämligen att där vi vill skapa mångfald, spänning, möjligheter till arbetsinsatser, nöje, fritid, ett utnyttjande av IT-tekniken, bara blir möjlig om infrastrukturen - det grå, tråkiga - åstadkommes på något sätt. Bo Lundgren vill inte riktigt vara med om att med hjälp av ett statligt ansvar åstadkomma även den infrastrukturen. Det är klart att vi kan prata om detta i andra forum också. Men tala nu om vilken plan, vilken vision, moderaterna har för att åstadkomma likhet i detta för alla människor i landet, inte bara längs de stora stråken.

Fru talman! Jag tycker inte att Bo Lundgren ska lägga sig i vilka partier andra partier ska säga upp bekantskapen med. Det är skönt att Göran Persson till skillnad från den enögde Lundgren är kapabel till att se båda sidorna i Miljöpartiets EU-politik. Vi är både kritiker och motståndare. Det finns många uppgifter att ta tag i under ordförandeskapet. Det är t.ex. meningen att en strategi för en hållbar utveckling ska antas i juni vid Europeiska rådets möte i Göteborg. Jag hoppas att statsministern kommer att se till att ett förslag till den nya miljöstrategin offentliggörs redan i samband med rådsmötet i Stockholm i mars, så att miljöfrågorna kan diskuteras i samband med diskussionerna om social och ekonomisk utveckling. Under våren ska det också komma ett förslag till ett nytt miljöhandlingsprogram. Här är det viktigt att den svenska regeringen ser till att skapa möjligheter till en bred dialog om programmet, där det civila samhället, medborgarna, också får komma till tals. Det finns en massa viktiga uppgifter att ta tag i. Samtidigt finns det stora problem i EU, framför allt det demokratiska underskottet. EU:s negativa konsekvenser för svensk demokrati ska inte underskattas, speciellt om man, som vi gröna, företräder en aktiv deltagardemokrati. Det som skiljer EU från andra internationella samarbetsorgan är den underliggande processen mot ökad överstatlighet. Det är, och måste erkännas som, ett demokratiskt dilemma. Det är ett dilemma som förvärras av en eventuell EMU Bo Lundgren säger, som vanligt, att Sverige behöver en ny regering. Men det enda han har att erbjuda är den gamla moderata skåpmaten, dvs. sänkt skatt och fler poliser. Tror Bo Lundgren verkligen att vi kan motverka skottlossningen på Stureplan med fler poliser? Kriminalitet har i huvudsak sin grund i utanförskap och underläge, socialt och ekonomiskt. Det bästa sättet att förebygga kriminalitet är att bygga ett rättvist samhälle med mindre klyftor, ett samhälle där medborgarskapet är viktigare än köpkraften - kort sagt ett helt annat samhälle än det Bo Lundgren vill bygga.

Fru talman! Vi motsätter oss inte alls utvidgningen, men vi vill ha ett annat EU än det Nicefördraget leder till. Vi tycker också att det är rimligt att ha en folkomröstning vid fördragsändringar av den betydelse som Nicefördraget innebär. Vi vill att östländerna, om de nu ska ansluta sig till EU, ska ha möjlighet att ansluta sig till ett annat EU än det Nicefördraget leder till.

Fru talman! Det blir en lite konstig debattordning. Efter vad jag förstår har varken Göran Persson eller Bo Lundgren tid kvar att gå in i någon debatt. Vi får kanske lösa det efteråt. Jag skulle vilja börja med en fråga som har debatterats mycket i tidningarna de senaste dagarna, och det är riksdagsledamöternas arbetsförhållanden och våra resor. Jag reser mycket. Jag tror att jag är den partiledare som reser mest runtom i landet flera gånger i veckan. Och det kostar. Det kostar att flyga, att åka flygtaxi och med andra transporter. Jag gör det därför att jag tycker att det är min uppgift framför allt som partiledare, men också andra riksdagsledamöters uppgift, att vara ute i landet, att vara där människor är, att sitta ned vid människors köksbord och vid fikabordet på arbetsplatsen, att åka till skolor och prata med gymnasieelever, att träffa aktiva miljöorganisationer, besöka kvinnojourer, träffa invandrarföreningar och hålla kontakt med folkrörelserna. Det ser jag som en viktig uppgift i mitt riksdagsarbete. Därför är jag ute och reser. Därför blir det också kostnader. Jag tycker att det är ett nödvändigt verktyg som vi har som sitter i riksdagen, att vi ska använda de transporter som finns för den här kontakten med de människor som har gett oss det förtroende som har fört oss hit. Jag tycker att det är klokt att vi har den ordningen att vi alla har fria resor. Skulle det vara de organisationer som bjöd in oss som betalade skulle det vara de rika organisationerna, företagens och kapitalets förespråkare som hade möjlighet att invitera riksdagsledamöterna till möten. Nu kan vilken grupp som helst, fattig eller rik, kalla på oss. Jag tycker att det är en alldeles utmärkt ordning. Det värnar om demokratin och alla människors lika möjligheter att ta del av och påverka den politiska processen. Jag reser till Luleå på fredag på begäran av fackliga företrädare för att diskutera Assi Domän och Vattenfall. De känner ett hot om privatiseringar. Jag tycker att det är klokt att de tar kontakt med mig som representant för ett parti som är med och diskuterar makt och ägandefrågor i Sverige. Jag tror dessutom att vi har samma syn, så det blir en intressant diskussion. Det kommer att kosta pengar. Det kommer att kosta de 5 000 6 000 kr som jag enligt tidningarna gör av med i veckan. Jag tycker att det är värt pengarna. Jag hoppas att de människor som genom sitt förtroende har sett till att jag finns i den här kammaren också tycker att det är värt de pengarna. Jag har rest mycket, och jag har fått många intryck från mina resor. Jag är överens med Göran Persson om mycket av beskrivningen av hur det ser ut i landet och de framgångar som har varit. Jag tycker naturligtvis att de är bra. Men jag är inte heller nöjd. Det är framför allt några saker som är upprörande och som åtminstone ibland får mig att skämmas. En av de frågorna gäller våra gamla i landet, våra pensionärer, pensionärer som har låg eller ingen ATP. Många kommer fram till mig på möten och visar sina inbetalnings och utbetalningslappar och talar om att de har fått 14 kr mer i månaden, och de talar om att det inte räcker, särskilt inte om man har dåliga tänder. Det är en skam, tycker jag. Jag känner den när jag träffar de här människorna, kvinnorna och männen, som har byggt landet. Jag skäms. Vi måste kunna göra någonting åt det här, Göran Persson. Jag hoppas att vi gör det i vår, precis som med tandvården. Det finns en annan fråga som bränner när jag är ute och som också får mig att skämmas, och det är när jag möter flyktingar som är i ovisshet och väntan för att de inte har fått besked om de ska få stanna eller inte. De har funnits här i landet länge, flera i många år, har fött barn här och rotat sig här. Men de går med en ständig oro inför vad det ska bli för beslut, när beslutet ska komma och hur det ska bli: "Ska jag bli utkastad eller inte?" Det är en oerhörd stress, en psykisk stress, som vi vet har drivit flera i döden. Vi har inte dödsstraff i Sverige, men vi har en myndighetsutövning som ibland får precis samma resultat, och det är skam. Jag skäms när jag möter de människorna. Jag kan inte tro att det inte går att göra något åt det, Göran Persson. Det måste gå för Sverige att ha en flyktingoch invandrarpolitik som är människovärdig, som är anständig och som är utformad på ett sådant sätt att vi inte driver människor i döden. Även om vi får gå före kollegerna i den europeiska unionen och vara pådrivande i den här frågan tycker jag att vi ska vara det. Det finns ett starkt stöd för detta i den svenska befolkningen. Jag har också stött på många ensamföräldrar under mina resor, mest ensamma mammor, som är förtvivlade över det som jag tog upp med Göran Persson tidigare om barnbidragshöjningen som inte kommer dem till del. Andra talar om att underhållsstödet, bidragsförskottet, har stått stilla de senaste tio åren. Det vet jag, för jag hade det själv eftersom jag är ensamstående mamma. Det har stått stilla medan allting annat har ökat. Det är klart att vi ska göra någonting åt det här, Göran Persson. Jag träffar många som är väldigt upprörda över att aktivitetsgarantin fungerar så dåligt. Massor av människor menar att det här är ett ovärdigt sätt att bli behandlad på när man är arbetslös. Jag förstår dem när de berättar hur de blir behandlade. Vi har gjort den här uppgörelsen om aktivitetsgarantin därför att vi menar att människor ska få ett värdigt bemötande och bli sedda som de individer de är, få enskilda handlingsplaner, tillsammans med en handläggare kunna göra upp en plan för sig själva som ska leda till arbete. Att det här inte fungerar överallt har vi sett, och vi har tagit upp det i kammaren och diskuterat det med ansvarigt statsråd. Det måste naturligtvis gå att göra någonting åt också detta. Vi kan inte ha otydliga regelverk som försätter människor i pinsamma situationer där de känner sig nedvärderade och bortsorterade. Jag ser en annan utveckling som är mycket oroande, och det är det faktum som också Göran Persson redogjorde för. Trots att det går bra generellt för Sverige finns det människor som inte följer med på välfärdståget. Det finns en struktur som lämnar människor utanför. Det finns naturligtvis ett växande missnöje bland dem, och det finns en växande vilja från den politiska högern att exploatera det här missnöjet. Jag säger inte att Moderaterna och Bo Lundgren gör det så väldigt direkt, men de är där i kanten och hackar. Vi kan se i många andra länder hur en sådan här marginaliserad grupp människor har blivit ett lovligt byte för högerextrema grupper. Det är högerextrema grupper som kan exploatera ett utanförskap och en vilsenhet i organisationer och partier, och de för fram rent rasistiska, fascistiska och främlingsfientliga politiska förslag. Vi kan se hur sådana organisationer och partier vinner makt och inflytande också i parlamenten. Vi har ett stort parti i vårt grannland Norge. Vi har de här strömningarna i Danmark. Vi kan se det i flera länder i den europeiska unionen. I flera europeiska länder har man stora och relativt framgångsrika främlingsfientliga partier och grupper. Vi har inte den utvecklingen här i Sverige ännu. Jag tror inte heller att Moderaterna blir bärare av detta - verkligen inte. De är för många som är genuint värdekonservativa, som är för goda för att föra en sådan här extrem politik. Men det kan komma en ny grupp, ett nytt parti. Det kan naturligtvis hända här i Sverige det som händer i våra grannländer och i samtliga västeuropeiska länder. Jag tror att det finns en möjlighet för Sverige att undvika den utvecklingen. Det här är ju inte någon utveckling som bygger på naturlagar, utan det är en utveckling som bygger på politiska beslut och samhällsförändringar som följd av politiska beslut. Vi har en chans, tror jag, att här i Sverige undvika en utveckling som vi kan se i så gott som samtliga andra västländer, att undvika en utveckling där vi får en permanent stor grupp av människor som står utanför systemen och där vi får en framväxt av en etablerad främlingsfientlighet och rasism och kanske t.o.m. uttalad nazism. Vi kan undvika det om vi förstår väl att hantera det förtroende som många människor har gett oss i de partier som i dag har ett samarbete, om vi förstår väl att hantera det förtroende som en välfärdsallians kan innebära. Det är ett förtroende för just den produktiva rättvisan, ett förtroende för att det är genom att bygga en generell välfärd som omfattar alla som vi också motverkar möjligheten och tendensen till den främlingsfientlighet, rasism, fascism och nazism som vi annars ser växa runtomkring oss, att göra precis det som man gjorde på galan i Globen. Att ha gala i Globen är bra, men detta måste också fortplanta sig ned i samhällets vardag. Och där spelar skolan en stor roll. Därför är det oroande när skolan inte fungerar. Det är nämligen genom utbildning och kunskaper som vi höjer medvetenhetsnivån hos många. Och det är det som är motgiftet mot rasism, nazism, främlingsfientlighet, fördomar och rädsla. Det är den ideologiska kampen, och den finns i skolan. Det är därför som det är allvarligt att det är så illa ställt i många skolor. Därför måste vi satsa mycket på att återerövra kvaliteten i skolan. Den här välfärdsalliansen har en möjlighet genom att vi fattar kloka beslut nu under denna mandatperiod och genom att vi bäddar för att fortsätta en välfärdsallians också efter nästa val. Då har vi en chans och en möjlighet att låta de många människor i detta land som faktiskt tror på rättvisan och solidariteten också få se dem genomförda i en politisk praktik som vi har möjlighet att utveckla genom en stark välfärdsallians. Jag tycker naturligtvis att vi ska ta den möjligheten. Och jag hoppas att socialdemokraterna ser på den här frågan på samma sätt, att vi som har rättvisa och solidaritet som inte bygger på välgörenhet utan på respekt för varje människas lika värde som värdegrund har ett gemensamt intresse. Då, Göran Persson, måste detta också innefatta respekt för kvinnors lika värde. Jag noterade att både Göran Persson och Bo Lundgren talade om rättvisa och valfrihet, men ingen talade om kvinnor. Det är synd det, eftersom vi är många. Och vi är vid det här laget ganska uppretade på att ständigt bli betraktade som mindre värda. Det är faktiskt inte särskilt kul, ska jag säga. I praktiken faller det ut överallt, inte minst på arbetsmarknaden i form av lägre lön. Männen har lön, och kvinnorna har kön, och det är inte så mycket värt. 10-25 % mindre i livsinkomst är vår lott, skulle man kunna tro. Men så kommer det att se ut bara så länge som dessa fördomar finns kvar, de fördomar som säger att det arbete som kvinnor utför - oavsett om det är inom offentlig sektor eller i privat regi, Bo Lundgren - vård och omsorgsarbete och relationsarbete är mindre värt eftersom det ändå ska göras, och någon måste ju ändå göra det, så det är väl ingenting att ta betalt för. Däremot är det produktiva arbetet och teknikutvecklingen, som de potenta männen står för, mycket värt. Denna obalans får vi nog ta och rätta till om vi menar allvar när vi säger att vi ska ha respekt för varje människas lika värde. Om vi tar detta till oss och känner på det på huden, och kanske t.o.m. under huden, och tar det in i våra hjärtan så innebär det faktiskt att kvinnors rättigheter är mänskliga rättigheter. Då har det samma tyngd som de andra diskrimineringsfrågorna. Det handlar om mänskliga rättigheter, och det är det som ska vara grunden i vårt samhällsbygge. Det kommer att ställa till en väldig revolution när vi alla inser detta, också vi som är arbetsgivare och vi som är politiker. När vi förstår att reproduktion och produktion hänger ihop, då kan vi nog få ett samhälle som är värt att kallas både rättvist och solidariskt.

Herr talman! Det var en förödande kritik av den flyktingpolitik som förs, den jämställdhetspolitik som förs, den skolpolitik som förs, den tandvårdspolitik som förs, osv. Och en ganska avgörande fråga för svensk politik är väl hur länge det dubbelspel som Gudrun Schyman bedriver kommer att fungera. Hur länge kan hon både stödja regeringen och rikta förödande kritik mot dess resultat? Jag tänkte ta upp en sak som Gudrun Schyman tog upp i ett replikskifte, nämligen ATTAC-rörelsen. Jag tror att den argumentation som förs runtomkring den förvånar en hel del människor. Plötsligt är kommunisterna i Sverige, eller vänsterpartisterna, väldigt förtjusta i en federalt beslutad skatt. Det brukar ju vara jag som talar för mera av federala inslag i det internationella samarbetet, medan Gudrun Schyman avskyr det mest av alla. Men här har man kommit på ett syfte som man uppenbarligen gillar. Göran Persson talar om att kasta grus i maskineriet i den internationella valutahandeln. Hur kommer det sig att Vänsterpartiet plötsligt är så förtjust i en överstatlig skatt?

Herr talman! Vi avskyr inte alls frihandel, men den måste regleras. Den måste också ta mänskliga och miljömässiga hänsyn, vilket all handel måste göra. Att vi tycker att det är bra med Tobinskatten har vi ju redogjort för i motioner under flera år här i riksdagen. Vi tycker att det är helt rimligt att vi tar in skatt för att vi behöver dessa pengar till fattiga länder i världen och till utjämning av orättvisorna i världen. Vi för samma resonemang där som när det gäller skatter i övrigt. Det är helt rimligt att tänka sig att vi har en skatt på globala kapitalrörelser och att man också fattar beslut om den globalt eller internationellt. Det tycker vi är rimligt, eftersom det rör sig just om de globala kapitalrörelserna, precis som vi tycker att det är rimligt att man ibland på miljöområdet fattar beslut som täcker flera länder, under förutsättning att det också finns länder som kan gå före. Under förutsättning att det handlar om minimiregler så kan man mycket väl tänka sig det. När det gäller Vänsterpartiets relation till Socialdemokraterna och regeringen så är detta inte något dubbelspel, utan det är ett mycket ärligt syfte att samarbeta för att få till stånd ett bättre liv för fler människor i det här landet. Och vi gör det för att vi ser att vi har en gemensam ideologisk grund att stå på, att vi har ett gemensamt synsätt när det gäller solidariteten som ett nödvändigt kitt i samhällsbygget. Det är mycket ärligt menat. Jag tror inte att man ska vara oärlig eller ha någon form av dubbelspel i sina relationer över huvud taget. Vi stöder inte regeringen, utan vi samarbetar. Och vi ser oss väl snarare som en stor inspirationskraft i det regeringssamarbetet. Jag sade en gång - jag tror att det var före valet 1994 - att jag skulle dra Ingvar Carlsson i vänsterarmen så gott jag kunde. Och nu är det Göran Persson, och jag drar absolut åt samma håll.
Herr talman! Någon gång når man en punkt där man måste ta ansvar för sin handlingar. Alltså om man har lovat att göra någonting åt änkepensionerna och åren går och man inte gör det, kan man inte stå i talarstolen och säga: Jag åker runt i landet och träffar oroliga pensionärer. Då är man medskyldig till deras oro, t.ex. änkepensionärernas. Då är det angeläget att vi i oppositionen, den verkliga oppositionen, pekar på det dubbelspelet. Man kan ställa sig frågan: Varför svälter människor i Nordkorea, medan människor i Sydkorea lever gott? Det beror på att Sydkorea har satsat på handel, men Nordkorea har satsat på isolering. Varför är Taiwan rikare än Kommunistkina? Jo, därför att Taiwan har satsat mer på handel. Det är en generell regel att ju mer länderna har satsat på handel, desto mer välstånd har de kunnat bygga. Därför är det att motverka de fattiga människornas intressen att motverka handel. Man behöver bara skrapa lite på ytan i det som Gudrun Schyman säger här och det som ATTAC-rörelsens ideologer talar om för att inse att det man är ute efter är handeln och företagsamheten. Sedan finns det idealister i ATTAC-rörelsen, men de borde vara med i Folkpartiet. De ser det här framför allt som ett sätt att höja u-landsbiståndet och avskriva fattiga länders skulder. Det är vad vi arbetar för. Man behöver ingen Tobinskatt för att höja biståndet. Då behöver man bara rösta på Folkpartiets yrkanden här i kammaren. Tobinskatten har blivit ett nytt sätt att smita ifrån det internationella ansvaret, men Vänsterpartiet måste ta ansvar för att man inte har stött de konkreta yrkanden som har förelegat här i kammaren.

Herr talman! Göran Persson tog i sin sista replik till mig upp diverse skatteresonemang. Bl.a. föll orden så här: Ni vill ta bort förmögenhetsskatten. Det gynnar de bäst ställda. Ja, ni vill ju sänka förmögenhetsskatten, och det är väl inte så att det gynnar de sämst ställda. Vad vi vet är att det enligt Riksskatteverket finns 400 miljarder utanför landets gränser som inte beskattas. Det kanske kunde tas med i resonemanget om förmögenhetsskatt. Ni sänker inkomstskatten för utländska experter. Vem gynnar det? Inte är det de sämst ställda jobbarna i Sverige! Ni har befriat landets aktiemiljardärer från skatt på deras aktieförmögenhet. Det är inte dem som Aftonbladet skrev om när man skrev om de 85 000 Vi får fortsätta debatten om skatter senare, jag vet att Göran Persson inte har mer talartid, men jag ville gärna komma med dessa synpunkter. Herr talman! EU-ordförandeskap kommer förstås att sätta en viss prägel på Sverige under de kommande månaderna. Jag vill önska Göran Persson lycka till, ärligt lycka till, som ordförande för EU. Jag hoppas att riksdag och regering under kommande månader, och förstås också efter EU-ordförandeskapet, ska kunna klargöra att IT-samhället, de gränslösa kommunikationerna, globaliseringen, miljöfrågorna - morgondagens liv och leverne - kommer att få en allt vidare internationell dimension och att detta faktiskt måste vara vad vi strävar efter när vi kallar oss demokrater. Människovärdet vet inte av några nationsgränser. Respekten för mänskliga fri och rättigheter får inte slå halt vid språk-, ras eller religionsgränser. Därför hoppas jag, herr talman, att år 2001 blir ett år då vi politiker vidgar vårt tänkande och i synnerhet vårt ansvarstagande. På 70-talet hörde man en slogan att det som är bra för Volvo är bra för Sverige. Då kunde vi ägna oss åt vår egen nationella värld. Men tiderna har förändrats. I dag måste det vara vår uppgift att stryka under det faktiska förhållandet, att det som är bra för Europa är bra för Sverige, och det som är bra för människorna utanför EU är också bra för oss i EU. Herr talman! Jag vet att var och en är sig själv närmast. Och vi orkar givetvis inte med att engagera oss i hur vida cirklar som helst. Men verkligheten är likväl den att när vi bryr oss om medmänniskor, nära och fjärran, så bryr vi oss också om oss själva. Så odelbar är mänsklighetens tillvaro. Så beroende är vi av varandra i Europa. Så beroende är norra halvklotet av södra halvklotet. Under de senaste veckorna har rörelsen som nämnts här och som kallar sig ATTAC etablerat sig i Sverige. Det är ju bara att gratulera initiativtagarna till att ha fått hela det svenska medieetablissemanget till att hovera inför denna rörelse. I det avseendet, herr talman, är det väl enbart Ian Wachtmeister och Bert Karlsson som inte kan känna någon liten avundsjuka. ATTAC driver kravet, vilket jag tror väldigt många svenskar nu fått klart för sig, att en s.k. Tobinskatt ska införas. Det är, som Lars Leijonborg tog upp, ett överstatligt tilltag, som skulle innebära att det skulle tas ut en skatt på kapitalrörelser som går över nationsgränser. Meningen är att kapitalrörelserna därmed skulle bromsas något och att pengar skulle dras in och komma u-länder till godo. Själva tanken bakom, att skapa större rättvisa mellan rika och fattiga nationer, känner vi kristdemokrater den största respekt för. Att vi säger nej till Tobinskatten beror på att vi anser det vara fel metod och en idé som inte går att förverkliga. Tobinskatten är omöjlig att applicera på verkligheten. Men vi kommer aldrig att säga nej till inriktningen, att förbättra för de fattiga länderna. Rättvisa och solidaritet kräver självfallet av oss att vi är med i det arbetet. Och det gör vi faktiskt också av ren självbevarelsedrift. En tryggad framtid för oss i Sverige fordrar att klyftan mellan rika och fattiga länder minskar Herr talman! Låt oss våga föra den debatten konstruktivt. Det duger inte med slagord vare sig från det ena eller från det andra hållet. Jag är övertygad om att frihandeln måste vidareutvecklas. Naturligtvis medför detta risker, och givetvis går en del snett. Så har det alltid varit, och så kommer det alltid att vara, när vi människor engagerar oss. Utöver frihandel fordras det också biståndssatsningar. Att enbart erbjuda de fattiga länderna, som inte har något att sälja, fri handel är inte särskilt generöst eller imponerande. Herr talman! Jag vädjar, och jag gör det utan någon polemisk udd, jag gör det just utifrån en fast övertygelse om att framtiden fordrar ett större internationellt engagemang: Lägg inte ned ambassader, vilket utrikesförvaltningen aviserat. 2000-talet kommer att kräva att politiker, parlament och regeringar inte ytligt bryr sig om utan snarare hänger sig åt att försöka förstå. Europa ska läka samman - det är vår största politiska utmaning. Men det handlar inte enbart om att examinera BNP-siffror och mäta budgetstyrka när Öst och Västeuropa ska förenas. Och utanför EU, österut och söderut, har vi kulturer och religiositet som vi alla måste bli vida bättre på att förstå och utbyta tankar med. Annars må vi tala med små bokstäver om internationell solidaritet och vilja att bygga en fredlig framtid. Jag vädjar till regeringen: Rasera inte de bryggor och brofästen av förståelsens möjligheter som en aktiv och offensiv och närvarande utrikesförvaltning skapar. Herr talman! Låt mig dyka rakt från de vida cirklarnas funderingar till enskilda individers situation. Jag tror nämligen inte att man ska tala om gränslöshet om man inte samtidigt bryr sig om den enskilda individens situation. För flera år sedan råkade jag lyssna på ett radioprogram, Skivor till kaffet. Radiomannen Bertil Perrolf besökte ett ålderdomshem i norra Sverige. Han ställde då någon fråga och talade med en äldre herre som satt och drack sitt kaffe. Denne äldre herre sade ordagrant så här: Mina händer hungrar efter grovplåt. Han satt med små plastkulor som skulle sättas in i en liten träram och bli något karottunderlägg. Man kan ju tycka att det han sade var nästan poetiskt, men man kände också att han kände sig kränkt och förödmjukad. Att slå vakt om människovärdet är ju inte enbart att kunna skylta med bra BNP-siffror och omfattande sociala skyddsnät. Samtidigt som vi hör globaliseringens internationella sus, och ständigt får oss till livs hur Nasdaqbörsen går upp och ned och hur Tokyobörsen reagerar, behöver vi ruska om varandra, så att vi kommer ihåg den lilla enskilda människan, så att vi inte tror att det direkt går att utläsa i siffror, som handlar om den ekonomiska tillväxten, hur den enskilda människan har det. Herr talman! Det är inte så att alla kunnat börja detta nya år under värdiga förhållanden, och det har sagts här tidigare i dag. Jag är uppriktigt ängslig över att känslan av meningslöshet fångat så många, och det handlar inte enbart om penningen. Hur ska vi annars förklara att drogbruket ökar dramatiskt, att så många av vårt lands ungdomar fastnar i den verklighetsflykt och det fysiska och psykiska fördärv som drogbruket medför? Hur ska vi annars förklara att 300 000 barn under år 2000, 40 % fler än under 1999, sökt kontakt med BRIS hjälptelefon? 300 000 barnarop på hjälp! Det finns en uppenbar risk, och den får vi ta till oss alla, menar jag, att vi i det stora s.k. statsmannamässiga och pompösa glömmer det lilla och det nära. Jag vill gärna stryka under, herr talman, att jag talar till mig själv också när jag säger detta. Det är alltså ingen partipolitisering, herr statsminister. Den 2 januari visade TV medmänniskor till oss som motats in i sysselsättningsåtgärder som alldeles uppenbart var personlighetskränkande. Vuxendagis kallade en kvinna den kursverksamhet som hon tvingats in i efter att, som hon uttryckte det, ha jobbat och legat i hela sitt liv. Nu fick hon och hennes kurskamrater skriva omdömen om varandra och sedan klistra lapparna på varandras ryggar. Jo, de förbättrar förstås arbetsmarknadsstatistiken för regeringen, men de gör det till priset av en kuvad värdighetskänsla. Kan vi inte vara så ärliga att vi tillstår att det hade varit mer hedervärt att satsa på kompetent arbetsmarknadsutbildning, även om detta tvingats ske till priset av att uppsatta statistiska mål inte riktigt nåtts? Vi vet med bestämdhet att morgondagens arbetsmarknad inte önskar utan kräver kunskap. Därför duger det inte att regeringen är mer mån om att själv komma i god dager än att ge medborgare kvalitativ utbildning. Herr talman! Är det inte något vi per omgående måste ta itu med, att låginkomsttagare ska betala skatt och samtidigt låsas i ett politiskt beroende genom att tvingas ta ut socialbidrag i någon form? Var finns värdigheten och respekten i ett sådant skattesystem? Herr talman! Förra talmannen Ingegerd Troedsson har på ett förtjänstfullt sätt i boken Frigör familjen kartlagt hur regeringens förmynderi drabbar barnfamiljerna. Runt 80 % av de resurser som går till barnfamiljerna är ekonomiskt styrande, dvs. att föräldrar inte är betrodda att besluta själva, att politiker vet bäst. Gör som politiker säger annars får ni inga pengar! Det är hälsningen till familjer och föräldrar i demokratins Sverige. Självklart har vänstern rätt att hysa denna centralistiska och förmyndarmässiga inställning till föräldrar och familjer. Men vem vill inbilla sig att den stärker medborgares självrespekt och känsla av värdighet? Herr talman! Nu och då blåser det upp till en debatt om mobbning. Vi hade ju en sådan här strax före jul, och må den debatten fortsätta. Men, herr talman, hela skolsystem, som det har strukits under med sådan kraft här, behöver restaureras. Att mota tonåringar in i en undervisning som inte är anpassad till dem kan väl också det karakteriseras som någon form av mobbning. Tänker er att dag ut och vecka in behöva gå till en arbetsplats och känna sig misslyckad och otillräcklig, och dessutom få detta sagt till sig dag ut och dag in. Vem vill inbilla sig att detta inte får följder? Jag tror att vi måste få slut på detta likriktningssyndrom i den svenska skolan. Herr talman! Låt mig ta ytterligare ett par exempel för att belysa hur medmänniskor kränks. Människor som i dag i vårt land får besked om att de har en cancertumör får räkna med att, samtidigt som de får detta tunga besked, få veta att det inte finns tid för operation förrän senare. Hur tror vi att dessa patienter upplever sina veckor av väntan, då de samtidigt får sig till livs att den viktigaste vårddebatten handlar om vem och vilka som ska ha rätt att driva akutsjukvård? Folk begriper naturligtvis att den debatten inte hade existerat om det system som regeringen och dess stödpartier frenetiskt vårdar och värnar fungerat som det skulle. Herr talman! Vi vet att vår demokrati fordrar ett fungerande rättssamhälle. Det är vi alla överens om. I dag sprider sig ett stråk av ängslan över det svenska samhället. Människor vågar inte känna sig trygga. Det finns förstås många anledningar till det. Jag vill enbart nämna en: Vi kan inte ersätta existerande polisverksamhet ute i Sveriges bygder med telefonsvarare! Vid behov av polis var god ring. Och så ska man ringa till ett helt annat riktnummerområde många mil bort. Är det något som är kontraproduktivt så är det att lägga landsbygd och orter för fäfot beträffande tillgång till polis. Herr talman! Jag hoppas och ser framför mig en situation där den enskilda lilla människan får uppleva att vara sig betrodd och får känna att hon klarar av att ta ansvar.

Herr talman! Till skillnad från Alf Svensson och kristdemokraterna instämmer jag och Miljöpartiet inte bara i ATTAC:s målsättningar utan också i deras förslag till medel. Vi gröna håller nu på att genom vår gruppledare Marianne Samuelsson starta ett ATTAC nätverk i riksdagen. Vi delar ATTAC:s strävan att skapa en motkraft till det aggressiva och blinda storkapitalet, att hitta en väg att förena fri handel med ett värnande av mänskliga rättigheter, god miljö och social välfärd och att motverka den rådande tendensen att reducera medborgaren till konsument. Ett konkret och konstruktivt förslag tycker vi är att införa den s.k. Tobinskatten, alltså en global omsättningsskatt på valutatransaktioner. Varje dag omsätts ungefär 1 500 miljarder dollar på världens valutamarknader. I de allra flesta fall saknas varje form av koppling till ett utbyte av varor och tjänster. Det är en fråga om spekulationer i valutarörelser, en jakt på snabba och stora pengar. Denna omfattande valutahandel både utnyttjar och bidrar till instabilitet i valutasystemet, i flera fall med allvarliga problem. Det växer nu fram en ökad internationell uppmärksamhet på att man behöver någon form av reglering.

Herr talman! Jag tror att jag sade ganska tydligt att vi inte tror att det går att applicera Tobinskatten på verkligheten. Och det är vi inte ensamma om. Tittar vi historiskt tillbaka på hur det går att använda sig av valpskatter eller att mota kapital vid nationsgränser - jag var i någon mån inne på det i mitt anförande också - ser vi att misslyckandena är totala. Jag kan helt hålla med om vad statsministern sade i det här sammanhanget. Om Sverige under EU-ordförandeskapet exempelvis skulle driva kravet på Tobinskatt i EU sammanhang så kan man ganska - för att inte säga helt - tvärsäkert säga att statsministern skulle gå på pumpen. Sedan skulle den frågan ha fallit. Varför ställer ni i Miljöpartiet inte upp mer för de fattiga folken och länderna, när vi har en reell möjlighet att bry oss om dem med hjälp av biståndspengar? Där har ni ju accepterat vad Pierre Schori kallade skammens gräns, 0,7 %. Men där vet vi att vi har kanaler och där vet vi att vi har möjligheter att göra insatser. Men då sväljer ni tydligen fromt och fogligt låga nivåer trots att kanalerna är öppna. Tobinskatten går inte att förverkliga. Frihandeln är vägen framåt, trots att den som jag sade hamnar snett då och då. Vad jag tror och hoppas att Göran Persson kommer att göra är att arbeta för att gränserna runt EU när det gäller tullar och regleringar sänks. Det är mycket klokare om Göran Persson satsar på det än att försöka tala om någonting som inte går att förverkliga.
Herr talman! Man kan väl driva en fråga och arbeta för den utan att föra den fram till någon avgörande omröstning, antar jag. Tobinskatten har till skillnad från biståndspengarna en effekt på storkapitalet. Tobinskatten har den dubbla effekten att den dels bromsar valutaspekulationer, dels genererar intäkter som kan användas för stöd till tredje världen. När det gäller biståndsnivån vet Alf Svensson mycket väl att Miljöpartiet har varit pådrivande i budgetförhandlingarna för att få till stånd de kraftiga höjningar av biståndet som vi har fått under de senaste budgetomgångarna. Vi kommer att jobba vidare med frågan. Om statsministern hade haft tid kvar så hade han kunnat svara på en fråga som jag hade förberett, nämligen huruvida statsministern skulle vara beredd att i vårbudgeten höja biståndet och slå fast en plan om att snabbt komma upp i en biståndsnivå på 1 % av bruttonationalinkomsten. Det kanske statsministern får fundera lite på eftersom han tyvärr inte har någon tid kvar i debatten. Alf Svensson har tidigare sagt att han vill motverka mammon, penningens och habegärets gud, som griper allt girigare omkring sig. Vi ser Tobinskatten som ett sätt att angripa mammon. Ett annat besläktat förslag som ATTAC har kommit med är att jobba för en avskrivning av uländernas skuldbörda. Är det ett förslag som Alf Svensson ställer sig positiv till?
Herr talman! Jag tror att Hammarström vet att vi ställer oss positiva till skuldavskrivningen. Men jag tror inte att det alltid är så enkelt som det framställs. Det finns regimer på en del håll i världen som skulle ta till sig skuldavskrivningar per omgående och använda de pengarna på ett sätt som varken Hammarström eller jag skulle tycka var särskilt rimligt. Det är bara så att jag inte tror att Tobinskatten går att realisera! Och det tror inte särskilt många andra heller. Man kan förstås använda sin energi till att plädera för den, men Hammarström kan inte begära att vi som inte tror att den är realiserbar ska använda energi till att försöka få alltfler att tro på den. Biståndssatsningar har visst med storkapitalet att göra. Där biståndet inte går in och engagerar sig för mänskliga fri och rättigheter, för en infrastruktur, för skola, utbildning och sjukvård och vad det nu än är så är det nämligen lättare för satsningar som vi inte vill se att ta för sig. Jag respekterar att Miljöpartiet har varit pådrivande för högre biståndsmål, men kvar står den generande sanningen: Ni har inte kommit nämnvärt över 0,7 % - skammens gräns. Det har inte hjälpt med pådrivandet där, och det värsta, Hammarström, är att jag är säker på att det inte kommer att hjälpa med pådrivandet när det gäller Tobinskatten heller. Använd den kraft ni har till det som går att realisera!

Herr talman! Sverige behöver en politik som konsekvent tar parti för människor och för familjer. Jag ska försöka skissa några frågor som jag tycker är viktiga och som måste sättas högt på den politiska dagordningen. Som så ofta i sådana här frågor så handlar det om barn och ungdomar och våra skyldigheter mot dem. Den kanske viktigaste frågan är naturligtvis skolan. Aftonbladet hade en beskrivning tidigare i en serie om fattiga och rika i Sverige av de enorma skillnader som finns i vårt land. Mycket av dessa skillnader hänger naturligtvis samman med det som blev resultatet av krisår och budgetsanering. Men alltför mycket hänger också samman med människors möjlighet att komma upp sig och själva förbättra sin situation. I den tidiga arbetarrörelsen liksom i Centerpartiet handlade det mycket om kampen för att ge barnen möjligheter som gav något mer än föräldrarnas. Skolan var alltså en viktig del, för att inte säga den viktigaste, i den kampen. Man kan säga att skolan är barnens biljett till framtiden. Den som har fått sin värdighet kränkt i skolan får det inte lätt med självförtroendet i framtiden. Den som tvingas lämna skolan med otillräckliga kunskaper har mindre möjligheter att få jobb eller fortsatt utveckling. Därför menar jag att det största sveket som sker varje år är när elever skickas ut i livet utan att vara förberedda på det. För mig är det alltså självklart att kunskap är en rättighet för alla - inte ett privilegium för några få. Det är därför jag och vi menar att ingen ska behöva lämna skolan med otillräckliga kunskaper. Det är därför vi kräver krafttag mot mobbning och hårda tag mot de skolledare som inte reagerar. Det är också därför jag vill ge lärare, elever, föräldrar och rektorer möjlighet att lokalt bestämma och ta ansvar för en skola där alla elever kan få godkända kunskaper. Herr talman! Som vi var inne på i ett tidigare replikskifte är skillnaderna inte bara - om nu "bara" är rätt ord - sociala. De är också geografiska. För att hålla Sverige samman och för att få hela landet att utvecklas krävs det ett sammanhållet paket. Det ska inte vara statliga program och central regionalpolitik, utan förutsättningar, resurser och utrymme att lokalt skapa utveckling. Det krävs insatser för att rusta upp vägarna åtminstone till den skamgräns där de är farbara hela året. Men det räcker inte med vägar och järnvägar. Jag vill understryka igen, herr talman, att vägar och järnvägar är avgörande viktiga. Men det räcker inte med järnvägarna. Det räcker inte med vägarna. Det krävs också satsningar på det som vi kan kalla en digital infrastruktur. Där lovar och visionerar regeringen, framför allt genom näringsministern, men levererar desto sämre. Det kommer vi att bli varse det kommande året, herr talman. Tro mig! Det krävs också en grundläggande samhällelig service, post, el och telefon, som åtminstone ger grundförutsättningar för att man ska kunna verka i hela landet. Vi behöver inte tänka efter så mycket för att förstå att om man som småföretagare inte har tillgång till kassaservice, så som den har varit hos Posten, är det svårt att fungera som småföretagare runtom i landet. Här finns naturligtvis mycket att göra genom att ta ett statligt ansvar. I första hand bör naturligtvis de egna statliga företagen ta ansvar. Ett annat sätt kan vara att med skattelättnader kompensera för de problem som långa avstånd utgör för företagare och för människor som bor där kollektiva resurser inte finns tillgängliga. Herr talman! Vi kan inte som medborgarnas företrädare förvänta oss att företagande och entreprenörskap ska blomstra i hela landet om man inte kan räkna med att den mest grundläggande infrastrukturen är att lita på. Den enskilda människans självbestämmande handlar naturligtvis mycket om att kunna försörja sig själv. Det är viktigt för människor att kunna leva på sin lön. Man ska veta att man själv kan förbättra sin situation. Allra viktigast är det naturligtvis för dem som har lite, för alla dem som betalar in skatt för att sedan få tillbaka den i form av ersättningar och bidrag. Det är just de människorna som hamnar i fattigdomsfällan. Man kan inte tjäna mer pengar, för då försvinner bidragen. En människa som tjänar lite får ofta inte behålla mer än 20 kr av en lönehöjning på När partier tävlar om att kunna ge mest till dem som har minst skulle man också kunna vänta sig att det blev praktisk politik, men så är det ju inte. Man pratar om dem som har minst men ger till dem som ropar högst. Herr talman! Jag menar att det är tid för en skattereform som gör det lönsamt att jobba, som minskar behoven av bidrag och som ökar människors självbestämmande i vardagen. Då måste skatterna sänkas underifrån med en skatterabatt lika för alla och med en extra skatterabatt till alla dem som förvärvsarbetar och som har extra utgifter. Genom att sänka skatten för alla, och mest för dem som har minst, ökar vi möjligheten för fler människor att försörja sig själva och de sina. Att kunna leva på sin lön är en fråga om mer än pengar. Det är en fråga om människors känsla av att faktiskt ha kontrollen över sin egen tillvaro. Herr talman! Att ha kontroll över sin egen tillvaro är ju dessutom någonting mer. Det är att kunna må bra. Då krävs det mer än det vi talar om som kontroll. Det är därför vi i Centerpartiet har bidragit till sänkt skatt på mat för att ge fler möjlighet att välja just god och säker mat framför det ständigt billigaste. Nu finns det återigen, har jag förstått, en oro för matens kvalitet. Som politiker ska vi naturligtvis ta en den oron för att man ska bli sjuk av det man äter på allvar. Det finns inga lätta lösningar på den här frågan. Det vi ser nu kan nästan beskrivas som något av naturens hämnd på en onaturlig djurhållning på många håll i Europa. Det är klart att det behövs tydligare kontroller också i Sverige så att t.ex. ursprungsmärkningen verkligen betyder någonting och så att man vet att det som är producerat i Sverige också är säkert. Men det krävs också medvetna konsumenter som frågar och ställer krav. Här finns det någonting att bygga vidare på i förbindelsen mellan konsumenter och producenter. Det är inte så att vi ska gynna en ene på den andres bekostnad. Vi behöver naturligtvis båda. Men det är kanske så att vi än mer borde se sambanden och sluta ett kontrakt mellan dessa två, mellan konsumenter som frågar och ställer krav och producenter som ständigt strävar efter förbättringar och en värdig djurhållning. Det är någonting vi alla vinner på. Trygga konsumenter och stolta producenter är två sidor av samma sak. Herr talman! När vi nu går mot framtiden behöver vi en ny regering som kan stärka människors och regioners självbestämmande i vardagen och som kan ge människor verktygen i form av kunskaper och förutsättningar för att ge varje människa möjlighet att själv bestämma vad som är det goda livet.

Herr talman! Det är mycket viktigt att den svenska ordförandeperioden i EU blir framgångsrik. Jag vill verkligen önska statsministern och andra regeringsledamöter lycka till i deras mycket viktiga arbete under de kommande månaderna. Det är viktigt för oss som medborgare och européer. Det naturligtvis också viktigt för oss som EU-anhängare att det här blir framgångsrikt. Jag talar på egna vägnar och jag talar på våra EU-parlamentarikers vägnar när jag säger att vi i Folkpartiet är beredda att på allt sätt hjälpa till med våra kompletterande kontaktnät och liknande för att detta ska gå så bra som möjligt. Den här debatten visar ju hur nödvändig internationell samverkan är. Vi har talat om klimatfrågorna. Alla inser att det inte hjälper vad ett land gör. Vi har talat om matsäkerhet, Alla inser att det inte hjälper vad ett land gör. Detta med ATTAC kan kanske bli ett slags omväg för en del vänsterradikala människor att inse betydelsen av internationell samverkan med federala inslag. Här har de definierat ett problem. De kallar det för valutaspekulation. Det finns självfallet problem i den internationella ekonomiska samverkan. Då drar de helt riktigt slutsatsen att det behövs internationell samverkan för att hantera problemen. Vi lever i en internationell värld. Vi liberaler säger ja till globalisering. Vi är helt övertygade om att det vi brukar definiera som globalisering, dvs. ökad frihandel och ökad användning av informationsteknik, tillsammans med demokratins landvinningar är de avgörande sätten att minska klyftor i världen. Därför ska vi inte se detta med globalisering som ett problem i första hand utan som en fantastisk möjlighet som ger problem på marginalen som vi ska hantera. I allt väsentligt ska vi se positivt på den. Det har talats en del om drömland här. Göran Persson frågade vilket drömlandet är. Bo Lundgren svarade att det är ett bättre Sverige. Det ligger mycket i det. Det jag skulle önska för Sverige är att Sverige blir ett drömland i den meningen att det blir ett land där människor kan förverkliga sina drömmar. När politiker talar om drömland är det ju nästan definitionsmässigt en dröm som de har om hur landet borde vara. Men egentligen är det ju så att vi politiker inte ska ha mer att säga till om när det gäller människors drömmar än de själva. Det är ju deras drömmar som är avgörande. Om deras drömmar inte stämmer med våra politiska planritningar, är det deras drömmar som ska förverkligas. Jag tycker att mycket av den politiska debatten egentligen är av ett slag som borde irritera människor. Ska vi arbeta sex eller åtta timmar om dagen? talar man om här i kammaren. Men det är väl ingen politisk fråga. Ska vi bo i hyresrätt eller i bostadsrätt? Det är väl ingen politisk fråga. På område efter område kan vi säga till människor: Du ska bestämma. Vi ska bygga samhället så att människors egen makt över sin tillvaro ökar. Jag tycker att det har varit en ganska tydlig skiljelinje i den här debatten. Vi har två regeringsalternativ där det ena står för att på ett helt annat sätt än i dag ge människor inflytande över sin egen tillvaro. Och det är ett liberalt, icke-socialistiskt alternativ. Men ska man kunna leva i ett sådant samhälle är det väldigt avgörande vilken grund man har att stå på. Det är inte helt lätt att leva i ett samhälle med mycket stora valmöjligheter. Jag tycker att vi ser det mycket tydligt i ungdomsgenerationen. För att man ska kunna leva i ett valfrihetens samhälle måste man ha en gedigen grund av värderingar och kunskaper. Där spelar naturligtvis hemmen en avgörande roll. Vi ska på alla sätt stötta familjerna i deras ansvarsfulla uppgift i dagens samhälle. Vi ska också förändra den svenska skolan. Och då är det viktigt att vi först och främst erkänner hur verkligheten ser ut. Gudrun Schyman sade här att hon rycker mycket i någon av Göran Perssons ärmar för att få honom att inse att vi behöver återvinna kvaliteten, som jag tror att Gudrun Schyman uttryckte det. Jag är inte säker på att det är just i vänsterärmen som Göran Persson behöver ryckas just när det gäller skolfrågorna. Aftonbladets artikelserie har tidigare åberopats här. Man hade en serie på ledarsidan för ett par månader sedan som handlade om skolan. Den hade rubriken Pluggskola eller flumskola. Det som chockerade mig och många andra var att den landade i svaret flumskola. Det är som en hög chef på Skolverket sade som kommenterade den senaste tidens mobbningsfall: Så går det om man satsar mycket på kunskaper, prov och betyg. Alla vet ju att det är det som vi har nedvärderat under årtionden i den svenska skolan. Det är ju inte mer flum vi behöver, som Aftonbladet landar i, utan ett återupprättande av kunskapen, av kvaliteten. Här har socialdemokratin problem. Ni har ett traumatiskt förhållande till t.ex. lärarna. Det har varit oerhört svårt att få gehör för en uppvärdering av lärarrollen. När Göran Persson även i dagens debatt talar om alla vuxna som ska komma i skolan är det talpedagoger, kuratorer och andra. Men han har väldigt svårt att erkänna att ett grundproblem i dagens skola är att lärarna flyr skolan. Han talar om 15 000 nya vuxna om fem år. Men det fattas ju 10 000-12 000 lärare i skolan redan nästa år. Vad hjälper sådana där fina målformuleringar i Oxelösund och på andra håll där, som jag nämnde, gymnasister får undervisa grundskoleelever om man inte i dag klarar att bemanna skolan med behöriga motiverade lärare? Socialdemokratin har mycket att göra upp med i sin skolpolitik. Vi behöver en satsning på tidigare betyg. Vi har frågat väljarna inklusive socialdemokratins egna väljare vad de tycker om betyg. Det är en klar majoritet i alla partier för att betyg bör ges tidigare. Men där är det fortfarande flumpolitiken som styr i Ingegerd Wärnerssons utbildningsdepartement. Den diskussion vi hade om mobbning visar också på den här skiljelinjen. Mobbning är inte i första hand ett resursproblem. Mobbning är ett normproblem. Det finns lärare och skolledare som bestämmer sig för att sätta en gräns och försöka hävda den gränsen. Alla vi som är föräldrar vet att det där inte är lätt. Det är inte alls lätt att sätta gränser och hävda dem för unga människor. Det kräver mycket energi. Men det som är förödande är om man sviks från systemet bakom, om de som ska stötta en när det hettar till säger: Nej, nu går du för hårt fram. Så där får du inte göra. Sådana där gränser får du inte sätta upp. Det har alltför ofta varit så att skolpolitiker eller domstolar inte stöttar dem som sätter gränser. Jag kan naturligtvis inte hävda att en domstol har fel i ett enskilt fall. Men vi såg före jul hur en gymnasieskola i Skara dömdes att ta tillbaka en nazistisk elev som hade stängts av för att han spred sina nazistiska läror på den gymnasieskolan. Vi ser den typen av exempel gång på gång. De som verkligen försöker hävda arbetsro, ordning och reda sviks av det omgivande samhället. Situationen på gymnasiet är djupt bekymmersam. Det s.k. individuella program som Göran Persson införde som en ren undantagslösning för dem som inte klarade ett vanligt gymnasieprogram växer explosionsartat i många kommuner i Sverige. Det är det tydligaste tecken som över huvud taget tänkas kan på att skolan håller på att misslyckas. Det finns väldigt mycket som måste göras. Om man då definierar själva valfrihetselementet som ett problem är man fullständigt fel ute. Det är ju tvärtom. Valfriheten är något som kan bidra till att lösa det här och göra skolan mer individualiserad. Man börjar tala om tjocka plånböcker när alla vet att skolavgifter är förbjudna i Sverige. Vi ska inte ha några skolavgifter. Valfriheten ska vi möjliggöra genom att vi eliminerar föräldraekonomins betydelse, plånbokens tjocklek, för människors valfrihet i skolan. Jag återkommer till sist till det jag var inne på i mitt inledningsanförande. Det är viktigt för att våra unga ska kunna leva ett bra liv i ett valfrihetens samhälle. De som kommer från hem där de har bra uppbackning, bra stöd, där de får mycket självförtroende klarar även dagens flumskola. Det stora sveket är mot dem som inte har något annat att hoppas på, de som inte har stöttande kamratkretsar, som inte har stöttande föräldrar, som är utlämnade med den svenska skolan. Dem sviker vi. Med tanke på de vackra orden i början från Göran Persson om att socialdemokrati handlar om att alla ska vara med borde han tänka igenom först och främst bemanningen på Skoldepartementet, om den nuvarande skolministern är den rätta att ta itu med skolkrisen, men också hela den socialdemokratiska skolpolitiken. Den har ju uppenbarligen gjort att skolan är en utslagningsmaskin och inte den språngbräda för starka jämlika människor som vi vill att den ska vara.

Herr talman! Folkpartiet och Lars Leijonborg kan ju anses ha utmärkt sig som något av ja-sägare till det mesta, med ja till EU, ja till EMU och ja till Nato. Men när Leijonborg anför att han säger ja till globalisering blir det - ursäkta uttrycket - lite enfaldigt. Globaliseringen är ett faktum. Det går inte att säga ja eller nej till globalisering. Det politiskt intressanta är hur vi kan se till att globaliseringen inte leder till de problem på marginalen som Lars Leijonborg talar om, så att globaliseringen inte eroderar mänskliga rättigheter och leder till sämre miljö och sämre social välfärd. Lars Leijonborg avvisar liksom Alf Svensson ATTAC:s förslag, men vad vill han göra själv?

Herr talman! Jag vill göra väldigt mycket, för ingen uppgift är viktigare än att främja demokrati och utveckling i de fattiga och förslavade delarna av vår värld. Jag vill satsa på frihandel. Det kräver stora förändringar. Vi har ingen frihandel i dag. Bl.a. behöver EU och dess jordbrukspolitik förändras mycket kraftigt i frihandelsvänlig riktning. Jag vill satsa på bistånd. Jag väntar inte på någon Tobinskatt. Jag handlar i dag och röstar nu i Sveriges riksdag. Jag vill satsa på skuldavskrivningar. Jag vill satsa på en mycket tydlig demokratiprofil i svenskt bistånd och i svensk utrikespolitik. Det visar sig nu att där demokrati bryter mark gynnas för det första freden och för det andra de sämst ställdas villkor. Det finns ingen bättre biståndspolitik än att främja demokrati. Globaliseringen är alltså ett sätt att minska klyftorna i världen. Vi ser det redan. ATTAC har fel i sin verklighetsbeskrivning att globalisering vidgar klyftor. Demokrati minskar klyftor. Därför: Ja till globalisering och ja till demokrati!

Herr talman! Alf Svensson sade tidigare lite mästrande att han inte tyckte att vi miljöpartister skulle engagera oss i frågor som är svåra att genomföra. Det är väl just det som är vår uppgift: att ta tag i de svåra frågor som andra inte orkar eller vill lyfta fram. När det gäller Tobinskatten tycks nej-sägarnas huvudargument vara att för att den ska fungera måste alla vilja ha den. Det är ett väldigt dåligt argument för att inte själv uttala sig och ställa sig positiv. Det är ett faktum att intresset för Tobinskatten ökar internationellt. Om Sverige skulle uttala sitt stöd skulle det naturligtvis bli lättare också för andra länder att göra det. Herr talman! Det finns en benägenhet i vårt s.k. rationella samhälle att betrakta allt icke-mänskligt liv som objekt, som resurser för människans förbrukning. Djuren betraktas som maskiner som omvandlar foder till kött eller till päls. Detta synsätt måste förändras i grunden. Djuren må vara olika oss på många sätt, men förmågan att känna lidande delar de med oss. Vi människor skiljer oss från de andra djuren genom att vi kan uppfatta andra varelsers behov och lidande. Detta gör att vi har ett ansvar; ett ansvar det är hög tid att vi börjar ta också i verkligheten och inte bara på papperet. Den svenska djurskyddslagen skulle - om den verkligen tillämpades - radikalt förändra den djurhållning som vi har i landet i dag. Som exempel kan nämnas lagens 4 §: "Djur som föds upp eller hålls för produktion av livsmedel, ull, skinn eller pälsar skall hållas och skötas i en god djurmiljö och på ett sådant sätt att det främjar deras hälsa och ger dem möjlighet att bete sig naturligt." För många djur i lantbruket, framför allt för kycklingar och grisar men också för kor och kalvar, tycks den här regeln inte gälla. Uppenbarligen gäller den inte heller för djur som föds upp för pälsens skull eller som försöksdjur. Man kan undra för vilka djur den egentligen gäller. För Miljöpartiet är det viktigt både att förändra den djurhållning som vi har i dag och hela sättet att se på djur. Det är dags för besinning. Det brukar hävdas att Sverige går före, och visst finns det länder där det är ännu värre. Men det betyder inte att det är bra i Sverige - framför allt inte alls så bra som man kan lockas att tro av djurskyddslagens stolta formuleringar. Lagen tillämpas ju inte i praktiken. Vad vi behöver är en värdig uppgörelse med djuren, en besinning. Vi har år efter år i motion efter motion försökt få till stånd en sådan besinning. Tyvärr har det varit dåligt med stöd från andra partier, i synnerhet - det måste jag säga - från socialdemokrater och moderater. I vissa fall har vi inte fått stöd från något annat håll över huvud taget. Därför är det bra att Göran Persson börjat reflektera över sina matvanor och oroa sig över djurens livsvillkor. Bo Lundgren sade lite stöddigt i någon intervju att han hade sådana funderingar som gymnasist men att det liksom var avklarat då, en gång för alla. Men för oss som inte slutade att tänka efter gymnasiet utan fortsatt också upp i mogen ålder är den enorma köttkonsumtionen och djurens lidande i den känslolösa köttindustrin ett problem väl värt fortsatt reflexion. Herr talman! Jag ska presentera sex konkreta förslag till åtgärder för att minska de övergrepp och det onödiga lidande som vi utsätter våra medvarelser djuren för, förslag som det finns möjlighet att stödja när vår motion Djuren, rätten och politiken behandlas här i riksdagen i vår. Nu när statsministern äntligen börjat tänka på hur djuren har det, och kristdemokraterna begärt en särskild debatt om hur djur behandlas i Sverige och i EU - de som tidigare alltid hojtat om devalvering av människovärdet när vi har talat om behovet av att skriva upp djurens värde - kan det kanske äntligen börja hända någonting, dvs. om socialdemokrater och kristdemokrater är redo att leva upp till sina ord i praktisk politisk handling. Så till mina förslag till åtgärder: 1. Tillsätt en djurskyddsminister och inrätta en djurskyddsmyndighet! Varje år slaktas ungefär 76 miljoner djur i det svenska lantbruket. Till största delen är det djur som har fötts upp i trånga utrymmen. Detta trots att vi alltså har en djurskyddslag som säger att djur ska hållas på ett sätt som "ger dem möjlighet att bete sig naturligt". Låt en av de första uppgifterna för den nya myndigheten och den nya ministern vara att göra en utvärdering av hur djurskyddslagen efterlevs i praktiken. 2. Förändra EU:s bidragsregler för djurtransporter! EU:s regler innebär att högre bidrag ges till frakt av levande djur än av kött. De många och långa transporterna är oacceptabla. Djuren har rätt att slippa detta onödiga lidande. Djur ska inte ses som varor. Är statsministern beredd att med kraft driva denna fråga under ordförandeskapet? Han nickar. 3. Förbättra förhållandena på våra storskaliga slakterier och underlätta för hemslakt! Vi måste komma ihåg att förhållandena också i Sverige i många fall är oacceptabla. Djur transporteras i upp till elva timmar och slaktas på storskaliga slakterier där grisar drivs framåt med elstötar och kycklingar hängs levande i benen. Dessa förhållanden måste ses över och förbättras. Det är bara slaktmetoder som kan betraktas som respektfulla mot djuren som ska tillåtas. Ett underlättande av villkoren för småslakterier och hemslakt skulle kunna leda till färre djurtransporter. 4. Förbjud kastrering av griskultingar utan bedövning! Det borde vara självklart och gjort för länge sedan. 5. Förbättra försöksdjurens situation! Varje år påbörjas försök med ungefär 700 000 försöksdjur i Sverige. Tiotusentals av dessa djur utsätts för lidande. Vi vill att djurförsök som innebär onödigt lidande för djuren ska stoppas, liksom djurförsök med genmanipulerade djur och försöksdjur inom kosmetika och hygienindustrin. Djurtestade produkter ska märkas så att konsumenterna kan välja bort dem. 6. Förbjud pälsfarmar! Varje år dödas ungefär 1,2 miljoner minkar i Sverige, 15 000 rävar och ett okänt antal chinchillor i svenska pälsfarmar för sina pälsars skull. På grund av de trånga burarna får dessa djur inte utlopp för sina naturliga beteenden, utan de får beteendestörningar. Päls är en vara människan inte behöver, ett lyxplagg som orsakar onödigt lidande. I Storbritannien har Göran Perssons partifränder haft det politiska modet att förbjuda pälsfarmar. När, Göran Persson, vågar svenska socialdemokrater vara med och fatta ett sådant beslut i riksdagen? Herr talman! Så till EU. Ibland förstelnar organisationer och strukturer så till den milda grad att bara chockterapi hjälper. Fler och fler börjar nu enas om att EU är ett sådant fall. Inte ett möte till som i Nice. Inte ett matthandlartoppmöte till. Det europeiska samarbetets framtid måste förankras hos folken och växa fram i en genuint demokratisk process. I EU-parlamentets resolution underkänns regeringskonferensmetoden. I stället föreslås ett s.k. konvent. I en slutförklaring i Nicefördraget konstateras, som i eftertankens kranka blekhet, att det behövs en bredare och djupare debatt om EU:s framtid. Det uppdras åt de svenska och belgiska ordförandeskapen att initiera en diskussion med alla berörda - nationella parlament, politiska och ekonomiska grupper, universitetskretsar, företrädare för det civila samhället och ansökarländerna. Här finns en strålande chans för en antifederalistisk EU-ordförande, som väl Göran Persson är, att ta djärva initiativ. Varför inte ge EU en dos av klassisk svensk demokrati? Tillsätt en utredning, en grupp av oberoende visa män och kvinnor från alla europeiska länder, inte bara EU-länder. Ge dem i uppdrag att beställa in ett stort antal skisser till ett lagomsamarbete för hela Europa, från universitetsinstitutioner, folkrörelser och enskilda idéskapare. Låt det sedan gå på remiss till tusentals kommuner, regioner och folkrörelser i hela Europa. Sätt en tidsgräns på två år framåt och lämna över stafettpinnen till nästa EU ordförandeland. Men håll en reservplan i beredskap, så att inte EU-federalisterna låter det hela rinna ut i sanden. Risken finns nämligen. Sannolikheten att en så omfattande idéprocess skulle utmynna i förslag om en federal superstat av det slag som nu stegvis växer fram är minimal. Snarare torde de flesta européer önska sig en stark koncentration av de överstatliga uppgifterna till naturligt gränsöverskridande problem, t.ex. luftföroreningar och i övrigt en maximal delegering av beslutsmakt till nationella, regionala och lokala nivåer. Slutresultatet av processen borde bli ett förslag till ny samarbetskultur för hela Europa, som preliminärt kunde slutredigeras av något slags alleuropeiskt konvent. Sedan skulle naturligtvis slutförslaget underställas samtliga folk i vår världsdel och varje europeisk stat och självstyrande region skulle ha full frihet att exempelvis genom folkomröstning ansluta sig eller avstå.

Herr talman! Jag måste bara kolla några saker med Matz Hammarström. Tidigare under dagen har Matz Hammarström sagt att man kan föra en debatt och driva en fråga utan att föra fram den till beslut. Är det typiskt för Miljöpartiet, att arbeta med en fråga, driva den och ha en åsikt och sedan, när det kommer till att sätta ned foten, ta beslutet och vara med om att något händer, behöver man inte nödvändigtvis göra det? Berätta lite för oss vad som är strategin bakom. Vad är tankegången i ett sådant politiskt agerande? Den andra frågan hänger samman med matvanor och annat. Jag tillhör också dem som förskräcks över de bilder jag ser på TV. Jag tycker att det som sker på sina håll i Europa är avskyvärt. Matz Hammarström kallar vår svenska livsmedelsindustri för den känslolösa köttindustrin. Herr talman! Jag stöter på bönder, slaktare och folk i livsmedelsaffärer här i Sverige. Min bedömning är att de har känslor, i själva verket djupa känslor, för det de arbetar med, för sin yrkesverksamhet. Bönderna har känslor för de levande djuren och omsorgen om dem. Vad är tanken bakom att tala om den känslolösa köttindustrin? Tror Matz Hammarström och Miljöpartiet att det gagnar saken, att det gör att människor som är verksamma i det arbetet känner entusiasm och glädje för att med Miljöpartiet i ryggen gå vidare mot större omsorg om djuren, bättre hygien och bättre livsmedelshantering? Vad är strategin bakom resonemanget?
Herr talman! Angående detta att driva en fråga till avgörande omröstning vill jag säga följande. Det är väl fullständigt rimligt att man driver en idé. Om läget är sådant att man vet att det blir 1-14 behöver man inte driva den till avgörande omröstning just då, utan man kan vänta med det till senare. När det gäller känslolösheten i åtminstone delar av köttindustrin torde det vara uppenbart för alla som någon gång besökt t.ex. ett kycklingslakteri att känslolösheten är en förutsättning för att man ska kunna hålla på med verksamheten.
Herr talman! Det är bra att vi får reda på strategin: Driv inte frågor så långt det går och så långt övertygelsen räcker, utan passa och håll tillbaka till dess det finns någon möjlighet att opportunt slå fram röstsiffror. Håll igen på åsikterna till dess det opportuna läget uppstår. Jag förstår strategin. Det andra är ännu mer hårresande. Säger Matz Hammarström att de människor som arbetar i ett svenskt kycklingslakteri måste vara känslokalla, robotliknande individer? Det är hårresande. Det gäller naturligtvis också andra verksamheter i kedjan. Se det som en verksamhet som finns i Sverige, där människor med känslor som Matz Hammarström och jag arbetar. Man håller på att förbättra allt man kan inom de ramar och regler som finns och de önskemål svenska konsumenter har. Men tala inte om människorna i verksamheten på det sättet. Det är lite typiskt att ha en entusiasm för miljön som tar sig konstiga uttryck, i att man med skatter slår ihjäl möjligheten att finnas på den svenska landsbygden. Samtidigt vill man lägga skatter på biodrivmedel. Miljöpartiets engagemang tar sig uttryck i att man inte vill vara med i det EU som ger möjligheter till miljöförbättrande åtgärder och som ger möjlighet för människor i glesbygd att i större utsträckning utforma en egen tillvaro. Vilket är Miljöpartiets alternativ till en medverkan i ett EU som ger möjligheter till utveckling? Är det här strategin kommer in - man driver en fråga, och så småningom, när det verkligen kommer till ett beslut kanske Miljöpartiet trots allt kommer att ändra sin inställning?
Herr talman! Om det är något parti som har drivit frågor i motvind här i riksdagen är det väl Miljöpartiet. När det gäller köttindustrin är det Lennart Daléus som lägger ord i min mun. Jag har inte uttalat mig om de enskilda människorna som jobbar. Jag sade uttryckligen "den känslolösa köttindustrin".

Herr talman! Det är ett stort framsteg att Matz Hammarström har gått från nej till EU till ja till ett lagom-EU. Enda problemet med det är att det inte går att översätta till något annat språk, eftersom ordet lagom bara finns på svenska. Men på svenska är det ändå ett mycket stort framsteg. Vi är bjudna på buffé här efteråt. Finns det någon prinskorv kommer jag gärna att ta den. Jag är inte alls på väg att bli vegetarian. Men jag har alltid haft uppfattningen att vi ska behandla djur på ett värdigt sätt. Mitt umgänge med Marit Paulsen har givit mig ytterligare en hel del kunskaper på det området. Matz Hammarström har helt andra ingångar till regeringen än vad jag har. Är Matz Hammarström beredd att arbeta för generella tester i Sverige mot galna ko-sjukan, att förbudet mot kadavermjöl blir permanent och att vi får ett förbud mot långa djurtransporter? Vi har föreslagit maximalt 50 mil. Skulle inte det vara ett utmärkt handlingsprogram för ett bättre djurskydd?
Herr talman! Vi är positiva till förbud mot långa djurtransporter. Det gäller likaså förbud mot kadavermjöl. Vi anser också att konsumentintresset och försiktighetsprincipen talar för att Sverige också bör testa djur mot galna ko-sjukan generellt på det sätt som Lars Leijonborg förespråkar. Den buffé som kommer strax när debatten är slut är ingen höjdare för oss som föredrar vegetarisk mat. Leijonborg skulle äta prinskorv. Själv kommer jag att ta mig till Söder med tunnelbanan till en vegetarisk restaurang och ha ett möte med SNF.

Herr talman! Jag ska använda en del av min återstående talartid till att läsa upp en dedikation i en vegetarisk kokbok som jag tänkte räcka över till statsministern. Den lyder så här: Plötsligt var det som en bomb briserade, i ett folkhem fullt av revbensspjäll och skinkor, stekta och griljerade. Själve statsministern satt där helt offentligt och funderade, över matvanor och djurens lidande, vilket gjorde många irriterade. Det är väl bara bra med en statschef som äter mindre animaliskt, och genom att deklarera detta slår ett slag för vegetariskt. Hoppas denna kokbok gör dig mer initierad, och möjliggör en dygdig medelväg, den pragmatiske vegetarianen personifierad!

Fru talman! Vid EU:s toppmöte i Nice före jul dominerade de institutionella frågorna. Det gällde att göra klart för unionens utvidgning med nya medlemsländer. Formellt genomfördes uppgiften, men ingen anser att verket därmed är fullbordat. Utformningen av det europeiska samarbetet är en ständigt pågående process mot ett ej i förväg fastställt mål. Vid Nicemötet fattades sålunda beslut om att förbereda en ny regeringskonferens till 2004. Dess uppgift blir att inom ramen för en debatt om EU:s framtid fortsätta det institutionella reformarbetet. Siktet är inställt på att skapa en tydligare konstitutionell grund för unionen genom att förenkla de nu gällande fördragen och eventuellt göra en uppdelning i en formell och en materiell del, där de senare bestämmelserna blir lättare att ändra. I detta sammanhang ska också regleras frågor som kompetensfördelningen mellan EU och medlemsstaterna, en förklaring om grundläggande rättigheter och de nationella parlamentens roll i den europeiska strukturen. Debatten om EU:s framtid startade redan förra året. Sverige har som ordförandeland getts i uppgift att stimulera till en fortsatt bred diskussion och att sedan rapportera till toppmötet i Göteborg i juni. Tyvärr är vi i vårt land ovana vid att föra en debatt i dessa termer. Här diskuteras mest om Sverige ska vara med i EU eller ej och om vi ska fortsätta att stå utanför euron. Men statsministern har under hösten gjort några inlägg, där han talat sig varm för ökad mellanstatlighet. EU-motståndarna i partierna till vänster har kraftfullt instämt i detta. Mycket talar för att Göran Perssons ställningstagande förklaras av hans strävan att överbrygga splittringen i synen på Detta förord för mellanstatlighet sällar sig till de paradoxer som redan utmärker den svenska inställningen till Europasamarbetet. Folkopinionen är den mest negativa till EU bland medlemsländerna, men den mest positiva till EU:s utvidgning. Regeringen kämpade i Nice för att Sverige skulle få behålla sin kommissionär, men statsministern vill samtidigt flytta makten till ministerrådet och t.o.m. integrera kommissionen med rådssekretariatet. Sverige talar mycket om att främja öppenhet i EU, men beslutsprocessen i ministerrådet är den mest slutna som förekommer. I stället för demokratisk öppenhet härskar där diplomatins slutna spelregler. I synnerhet gäller detta sedan alltfler avgöranden flyttats från de enskilda fackmässiga ministerråden till det europeiska rådet, där stats och regeringschefer - ofta efter bristfällig beredning och under stark tidspress - fattar principbeslut i frågor även utanför EU:s kompetensområde. Statsministerns förtjusning i den mellanstatliga beslutsform som kommit att kallas soft law, dvs. styrning med rekommendationer och riktmärken, beror kanske på att det påminner om hur det gick till när gubbarna gjorde upp på kommunalkontoret i Katrineholm. Men, fru talman, ökad mellanstatlighet gynnar inte små medlemsländer som Sverige. De har alltid ansetts ha sin bästa vän och försvarare i den överstatliga kommissionen och i det regelverk denna satts att övervaka. I ministerrådet, som kännetecknas av mellanstatlighet, dominerar de stora medlemsländerna. Det gäller i än högre grad efter Nicemötets beslut om minskad nationell vetorätt och ökad röstdifferentiering i rådet. Avvägningen mellan mellanstatlighet och överstatlighet inom EU är inget antingen-eller. Här rör det sig om ett på mellanstatliga beslut grundat samarbete med betydande överstatliga inslag. Konstruktionen är unik - inte en förbundsstat men mer än ett statsförbund. Längst har integrationen gått på det ekonomiska området med den inre marknaden och valutasamarbetet kring euron och den europeiska centralbanken. Men även när det gäller utrikespolitik och krishantering samt kampen mot gränsöverskridande problem som internationell brottslighet och miljöförstöring har medlemsländerna gjort bindande åtaganden. Min nyss framförda kritik mot improvisationer om allt möjligt i ministerrådet betyder inte att jag ogillar samarbete inom EU i frågor som ligger inom den nationella kompetensen. Men besluten ska fattas efter grundlig beredning och i enlighet med gällande regelverk. Det är ingen nytta med att rösta fram rekommendationer, som regeringen nu gjort år efter år på det sysselsättningspolitiska området, för att sedan inte efterleva dem på hemmaplan. Fru talman! Vi moderater tycker det är bra om debatten om EU:s framtid nu kan komma i gång på allvar även i Sverige. För oss är två utgångspunkter viktiga. För det första: Liksom vi på det nationella planet står för en stark, men begränsad, statsmakt, vill vi att EU ska vara starkt inom det avgränsade område där det fått i uppdrag att verka. Det betyder att vi inte är rädda för överstatlighet, men denna ska förenas inte med en federal grundsyn, utan med ett ständigt hänsynstagande till subsidiaritetsprincipen. Besluten ska alltså inte nödvändigtvis fattas på överstatlig nivå utan så decentraliserat som möjligt med beaktande av kravet på god kvalitet. Om denna första utgångspunkt kan sägas gälla den vertikala ansvarsfördelningen mellan EU och alla de instanser som verkar inom denna ram, handlar den andra utgångspunkten om det horisontella förhållandet mellan EU:s olika institutioner. Denna relation bör även fortsättningsvis präglas av maktdelning - inte parlamentarism. Kommissionens starka ställning måste återupprättas, och den bör förbli självständig i förhållande till andra EU-institutioner som parlamentet och rådet. Den ska fortsatt förfoga över initiativrätten och ha till uppgift att bereda och verkställa beslut. Av vad jag tidigare sagt framgår att tendensen till maktöverflyttning från de enskilda ministerråden till Europeiska rådet bör brytas och en återgång ske till en ordning där besluten alltid fattas på en klar rättslig grund. Tankar om att ministerrådet bör ges ställning av andra kammare i parlamentet bör avvisas, liksom idéer om att en sådan skulle kunna utgöras av ledamöter i de nationella parlamenten. Rena tidsskäl gör det omöjligt att förena två sådana uppdrag. Möjligen skulle ett slags senat kunna övervägas, där äldre statsmän och EU-politiker kunde samlas. När nu debatten om EU:s framtid förhoppningsvis tar fart, finns det ingen anledning att skygga för begreppen författning eller konstitution. Själva orden skapar inte en förbundsstat, utan avgörande är vad dokumentet innehåller. Det finns goda skäl att förenkla och konsolidera de nuvarande fördragen i en sammanhängande text, som enligt vad jag nämnde tidigare gärna kan delas in i två delar med olika valör. En rättighetsförklaring, som tar sin utgångspunkt i den stadga som jag själv var med om att utarbeta i det s.k. konventet förra året, kan mycket väl ingå, men först måste då relationen till Europakonventionen om mänskliga rättigheter klaras ut genom en anslutning till denna från EU:s sida. Det är också önskvärt med en klarare gränsdragning mellan vad EU ska göra och vad nationer med därunder liggande nivåer ska svara för. Men en sådan kompenskatalog bör inte göras alltför detaljerad och bindande för framtiden. Ty - som jag började med att säga - EU-samarbetet är under ständig utveckling, och det kan mycket väl tänkas att frågor som i dag bäst löses inom medlemsnationerna i en framtid kan behöva samordnas på unionsnivå.